Herr talman! Hans Göran Franck trodde inte att jag menade allvar, när jag hävdade att det är tomma ord, när regeringen säger att den traditionella brottsligheten inte får eftersättas. Jo, Hans Göran Franck. Jag anser faktiskt att det är på det sättet.

Det gör självfallet att man inte kan satsa lika hårt som tidigare på den traditionella brottsligheten. Vi har ju, som också Hans Göran Franck hävdade i sitt anförande, en prioritering, som innebär att polisen skall ägna sig åt att bekämpa ekobrottslighet, narkotikabrottslighet, våldsbrottslighet och dessutom den traditionella brottsligheten. Det faller på sin egen orimlighet att man med dessa minskade resurser skall kunna ha samma verksamhet som tidigare. Det leder mig fram till att den traditionella brottsligheten kommer att eftersättas. Hans Göran Franck gjorde ett ganska intressant inlägg när det gäller påföljderna för misshandel. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till Hans Göran Franck. Såsom jag nämnde har fängelsestraffkommittén föreslagit att straffet för normalgraden av misshandel skall sänkas från fängelse till böter. Anser också Hans Göran Franck att det är riktigt att göra på det sättet? Hans Göran Franck tog också upp något som Mona Sahlin har hävdat, nämligen att man måste satsa på ungdomarna och deras egna organisationer. Det tycker jag också är riktigt. Min fråga till Hans Göran Franck är då: Var kommer den satsningen in i den folkkampanj som nu startat och som jag nämnde i mitt inlägg?
Herr talman! Låt mig först säga att jag instämmer i Hans Göran Francks slutord, att det är de förebyggande åtgärderna som är de helt väsentliga. Hans Göran Franck hänvisar till Mona Sahlin och satsningarna på ungdomen, och folkpartiet ställer sig också bakom dem. Huvudskälet till att de punkter som Hans Göran Franck refererade har tagits upp i folkpartiets rapport är att de grova förbrytarna mellan 15 och 18 år i dag inte kan nås på ett tillfredsställande sätt. Det som först togs upp var frågan om anhållande och häktning av ungdomar mellan 15 och 18 år, och det rör sig på sin höjd om 15-20 svårt belastade ungdomar, som är s.k. återfallsförbrytare. Det är högst otillfredsställande att dessa bara någon timme eller någon dag efter det att de har utfört en våldshandling, eller ett brott över huvud taget, kan möta sina brottsoffer på gatan eller var som helst — i värsta fall är brottsoffren så pass skadade att de ligger på lasarettet. För den allmänna moralen är detta naturligtvis oerhört väsentligt — det är direkt nedbrytande att det får förekomma. Jag kan sannerligen intyga att varken jag, någon medlem i den grupp som har arbetat med rapporten eller någon i folkpartiledningen har för avsikt att öka antalet unga människor i fängelse — det är det inte fråga om. Vi har emellertid talat med många människor som intygar att de saknar möjligheter och känner vanmakt inför dessa unga men ändå mycket tunga förbrytare. Jag har försökt peka på nödvändigheten av en snabb behandling genom inrättandet av jourdomstolar. Det är vår förhoppning att så kan ske, att resurser tillförs så att bedömningar kan göras mycket snabbare än i dag beträffande dessa förbrytare. Det är helt förödande för många unga människor att behöva vänta så länge. Jag erkänner att jag är skolman och inte jurist, och jag känner inte till alla begrepp och finter och vad som bedöms som grov misshandel. Men det som har beskrivits för mig under den tid arbetet med rapporten har pågått är så pass allvarligt att jag häpnar. Kniven skall stickas inte bara en gång utan många gånger i en människa för att det skall dömas som grov misshandel.

Herr talman! Jag vill säga till Lennart Alsén att förslaget om häktning av ungdomar i åldern 15-18 år är något nytt. Det har gjorts två häktningsutredningar, och en är ganska färsk, men där föreslås inte att samma bestämmelser skall gälla för ungdomar som för vuxna. Ingen reserverade sig mot det förslaget. Det har inte heller framförts något seriöst förslag av större tyngd från yrkeshåll. Sedan säger Lennart Alsén att det rör sig om 15-20 fall, men jag såg i tidningen att ordföranden i justitieutskottet sade att det rörde sig om 5-10 fall. Det är helt klart att om samma bestämmelser gällde för ungdomar som för vuxna skulle det röra sig om betydligt fler fall. Jag konstaterar osäkerheten på olika håll — nästa gång blir det säkert en annan siffra. Det är ett helt orealistiskt och inhumant förslag som folkpartiet lägger fram, och det bör med bestämdhet avvisas. När det gäller frågan om grov misshandel förefaller det som om folkpartiet är ungefär lika okunnigt i den frågan som i häktningsfrågan. Det fordras inte alls att man skall sticka kniven i en person flera gånger för att dömas för grov misshandel. Läs de prejudikat som finns från högsta domstolen! De visar klart att när det rör sig om hänsynslöshet och råhet döms man för grov misshandel. Jag tycker att man från folkpartiets sida tar alltför lättvindigt på den här frågan. Den fordrar ett betydligt mer ingående studium. Till Gunilla André vill jag säga att jag inte tillräckligt har studerat hur fängelsestraffkommitténs förslag är formulerat. För egen del bedömer jag de nuvarande bestämmelserna som i huvudsak bra. Men det är klart att när det gäller ringa misshandel, vilket skall ingå i detta förslag, skall det vara böter. Om den gränsdragningen är helt precis kan man naturligtvis diskutera. Jag skall studera det förslag som finns. Min repliktid är slut, men jag har mer att säga om det Gunilla André anförde.
Herr talman! Först, Hans Göran Franck, vill jag ta upp frågan om åtalade och häktade ungdomar. Vår partiledare och några andra har gjort ett studiebesök nere i Malmö. Där tycker man sig ha goda erfarenheter av tillämpningen. Jag vill betona att oavsett om vi räknar entalen, Hans Göran Franck, är det ett fåtal unga människor vi talar om. Vi känner alla till att man idag inom poliskår och rättsväsende står näst intill i vanmakt inför dessa unga människor. Man vet helt enkelt inte hur man skall handla.
Herr talman! Jag uppfattade det som att Hans Göran Franck höll med mig när han menade att nuvarande straffbestämmelser skulle kvarstå för normalgraden av misshandel, dvs. att fängelsestraff skulle finnas med i straffskalan. Man skulle således inte som fängelsestraffkommittén har föreslagit gå ned till dagsböter. Det tycker jag givetvis är en bra uppfattning, som jag hoppas att Hans Göran Franck håller fast vid också vid den vidare behandlingen av fängelsestraffkommitténs förslag.

Jag hoppas att det kommer att bli fallet. Jag tycker att det skulle vara skada om man inte tog till vara den erfarenhet och den kunskap som just ungdomsorganisationerna har.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att man verkligen skall ta till vara denna kunskap och erfarenhet. Jag uppfattar också Mona Sahlins inlägg som att statens ungdomsråd avser att verkligen agera för detta. Jag är medveten om att det finns brister i resurserna. Det säger också Mona Sahlin. Jag stöder hennes strävan att få bättre resurser för sin verksamhet. När det gäller gränsdragningen förbehåller jag mig rätten att återkomma när jag studerat fängelsestraffkommitténs förslag. Däremot vill jag till Lennart Alsén säga att Malmö när det gäller häktningsfrågan inte kan ha några goda erfarenheter av ett förslag i den riktning som folkpartiet framställer. Så kan det inte förhålla sig eftersom bestämmelserna inte är tillämpliga. Till båda två vill jag säga att det inte är särskilt bra att ständigt tala om att polis och myndigheter är vanmäktiga. Det är inte så. Det är en felaktig bild av läget inom rättsväsendet och det skapar en negativ bild hos allmänheten som inte är gynnsam i brottsbekämpningen. Jag tycker man bör hålla sig för god för att fortsätta en kampanj av det slag som så ofta återkommer. Som det har sagts tidigare har vi ett rättsväsende, som vid en internationell jämförelse har stora resurser för bekämpning av traditionell och annan brottslighet. Det man kan säga är att bekämpningen av eko-brottslighet och organiserad brottslighet inkl. miljöbrott varit eftersatt under lång tid och är det fortfarande. Vill man nu ha ytterligare resurser för den traditionella brottsbekämpningen måste dessa tas någonstans och då blir det en ny avvägningsfråga. Huvuddelen av resurserna används i dag för bekämpning av traditionell brottslighet.

På grund av uppkomna vakanser i vissa utskott har vänsterpartiet kommunisternas partigrupp anmält följande nya representanter, nämligen som ledamot i jordbruksutskottet Jan Jennehag och som suppleant i näringsutskottet John Andersson.

Herr talman! Babak skall snart fylla 15 år. Då är han stor nog att bli inkallad till den iranska armén. Han och hans bror Arash flydde till Sverige för att slippa bli soldater. I den tidning som togs fram i samband med kampanjen Flykting 86 berättar de båda pojkarna om hur glorifieringen av kriget genomsyrar all undervisning. ”Vi fick bara lära oss hur bra kriget är. Fast vi vet att pojkar i vår ålder dödas.” Pojkarnas föräldrar har betalat dyrt för sin frihet. I likhet med andra flyktingar har de sålt sitt hem och sina ägodelar för att få råd med biljett. Många har köpt sina pass, eftersom de tillhör den grupp som inte betros med pass. Tulloch passpoliser behöver också mutas. I samma artikel säger en kvinna som betalat 25 000 kr. för biljetter och falska pass för sig och sin dotter: ”Det var en farlig resa. Men det var värt pengarna, för här är jag i säkerhet.” Världen runt tvingar liknande omständigheter människor att lämna sina hem och familjer, sina arbeten — ja, hela sin kultur — för ett ovisst öde i ett främmande land. De flyr för att slippa undan politisk förföljelse, kanske tortyr, kanske för att skydda sina barn från krig och terror. Det är inget nöje att fly. Det är en sista desperat utväg ur en hopplös situation. Ändå möts dessa förtvivlade människor med en kompakt misstro när de är nästan framme vid målet: en fristad i ett demokratiskt land. 3 000 av de asylsökande förra året fick vända vid gränsen. De blev inte trodda på sina uppgifter. Resten får höra, t.o.m. från ansvariga myndigheter och förtroendevalda, att de är ”ekonomiska flyktingar”, att de tillhör en liten grupp välsituerade människor som på olagliga vägar tagit sig in i landet, att de är illegala flyktingar. De får också höra att Sverige inte orkar med att låta dem få en fristad här, eftersom vi inte har tillräckligt med resurser. Det är ett hån mot världens fattiga länder att tala om att Sverige inte har resurser att ta emot 14 500 flyktingar eller fler. FN:s flyktingkommissarie sade för ett tag sedan att en överväldigande majoritet av världens flyktingar fått en fristad i u-länder. Ändå, sade han, får dessa flyktingar ett exemplariskt välkomnande av några av världens fattigaste länder, som erbjuder gästfrihet trots att bordet är tomt. Av världens 15 miljoner flyktingar lever 97 90 i tredje världen. Av de 5 miljoner som flydde från sina hemländer förra året sökte sig 165 000 till Europa, varav Sverige tog emot 14 500. Det är en liten rännil av världens alla flyktingar som anländer till Sveriges gräns. Ibland sägs att Sverige inte kan lösa tredje världens problem genom att ta emot flyktingar. Snarare är det väl så att det är tredje världen som bär våra problem genom att ta emot mycket mer än sin del av världens flyktingar. Flyktingströmmarna till Sverige och Europa är en spegel av de politiska oroshärdarna. Historiskt sett har vi fått märka att Ungernrevolten, Pragvåren och förtrycket av den fria fackföreningsrörelsen i Polen omedelbart lämnat spår i flyktingstatistiken. När förtrycket hårdnar i Chile, eller när Khomeini tar makten i Iran, ändras flyktingströmmarna omedelbart. Det är inte människor från jordens fattigaste länder som söker sig till vår gräns för att söka asyl — statistiken visar oerhört tydligt att det är världens politiska kriser som tvingar människor att fly. Flyktingproblemen handlar helt enkelt om att mänskliga rättigheter inte respekteras på många håll i världen. Dessa politiska problem upplöses inte av att vi söker mota bort flyktingar från Sveriges gräns, eller avskräcka dem från att komma hit. Ibland är det svårt att öppet lämna en diktatur. De ungerska judar som bara kunde lämna Budapest med pass förfalskade av Raoul Wallenberg bär vittnesbörd om detta. De iranska familjer som tvingas lita till organisationer och mellanhänder för att krångla sig genom gränskontroller med köpta resedokument är nutida exempel. Hur det någonsin kan läggas en flykting till last att han eller hon haft svårt att komma ur sitt land är en gåta. Misstron och oginheten, sprungna ur bekvämligheten och rädslan, är kännetecken på den faktiskt förda flyktingpolitiken i Sverige. Myten om den illegale flyktingen, om den ekonomiske flyktingen och om den förmögne flyktingen är en myt som har en förvånansvärd livskraft. Till stor del beror detta på de politiska signaler som sänts ut i flyktingpolitiken. DDR-överenskommelsen, diskussionerna om att tvinga flygbolag vägra asylsökande att komma ombord på planen till Sverige, direktiven till polisen att söka krossa alla försök till vad som kallas för illegal flyktingsmuggling är några saker som bestämt tonen i flyktingdebatten. Svensk flyktingpolitik har aldrig stått längre från Gen&vekonventionen än nu. Inte minst har det rått ett vakuum i den flyktingpolitiska debatten. Främlingsfientliga uttalanden och rasistiska undertoner i flyktingdiskussionen har fått stå märkligt oemotsagda. Uppgifter i bl.a. massmedia om att regeringen agerar utifrån ett inofficiellt flyktingtak har fått stå utan dementi. I stället har man valt att stryka den flyktingfientliga opinionen medhårs med ytterligare förslag om restriktioner för asylsökande. Regeringen har underlåtit en livsviktig sak: att gå i närkamp mot främlingsfientligheten. I Europa pågår nu en kapprustning mot flyktingar. Land efter land söker skydda sig från asylsökande och skyfflar dessa människor vidare till andra länder. I denna kapprustning deltar Sverige, t.o.m. som en accelererande kraft. DDR-överenskommelsen ledde strax till att Danmark, och sedan Västtyskland, stängde sina gränser för asylsökande. Den internationella asylrätten håller på att komma i gungning. Sverige bär delvis skulden. Lagen för asylsökande är humant och generöst formulerad. Men i praktiken har det varit svårt att i den förda politiken känna igen lagstiftarnas intentioner. Det krävs tydligen mod att stå för humanitet och generositet. Men Sverige kan inte längre söka fly från flyktingverkligheten genom att tala med föraktfull ton om illegala, ekonomiska eller rika flyktingar. Det är människors framtida liv vi har ansvar för — enskilda människor för vilka vi har makt att skapa depressioner eller att hela själsliga skador, splittra eller återförena familjer, att rasera deras sista hopp eller att återge dem framtidstron. Vi får aldrig glömma själva orsaken till att asylrätten skapades. Syftet var att skydda de mänskliga rättigheterna, och i botten ligger tron på alla människors oförytterligt lika värde. Av dessa skäl vill jag enträget uppmana regeringen att söka respektera de politiska intentionerna i flyktinglagstiftningen, att täppa till bristerna i rättssäkerheten för asylsökande, att ta initiativ till europeiska överläggningar för att gemensamt söka ta ansvar för Europas flyktingar, att våga ta debatten mot främlingshatet och framför allt att sluta hindra politiskt förföljda människor att nå fram till Sveriges gräns. Jag hoppas att den nye invandrarministern kommer att ge besked om ifall han avser att fortsätta misstrons och rädslans flyktingpolitik.

Herr talman! Och det vart afton, och det vart morgon den andra dagen. Lönar det sig att bedriva opposition i svensk politik? Ja, det är jag övertygad om, och jag kan bestyrka detta genom att peka på ett antal frågor där oppositionen har drivit på och regeringen varit tvungen att följa efter. Under alla år sedan den socialdemokratiska regeringen tog över 1982 har ett eller flera oppositionspartier motionerat om en högre biblioteksersättning än regeringen föreslagit. Flera år har det lett till att denna ersättning höjts av riksdagsmajoriteten. Samtidigt har krav rests på att författarna skulle få rätt till förhandlingsliknande överläggningar med utbildningsdepartementet inför arbetet med budgetpropositionen. Detta har regeringen nu accepterat, och det är en framgång, främst för författarna. Under flera år har folkpartiet i sina partimotioner drivit frågorna om mer rimliga ersättningar till konstnärer och kulturarbetare av olika slag. I regeringens budgetpropositioner har förbättringarna varit små och marginella. På några punkter har vi fått stöd av främst centern och vpk; ofta har vi ensamma fått reservera oss. Vår bedömning har varit och är att det mest angelägna behovet på kulturområdet är bättre stöd och höjda ersättningar till konstnärerna. Dessa frågor har folkpartiet också uppmärksammat på annat sätt. I augusti i år anordnade vi en konferens med deltagande av konstnärer, kritiker och kulturpolitiker kring konstnärernas ekonomiska arbetsvillkor. En mängd intressanta uppslag kom där fram. Särskild uppmärksamhet väckte kanske Peter Dahls rapporter om hur omöjlig den ekonomiska situationen är för bildkonstnärerna. Finansminister Kjell-Olof Feldt fällde i våras de redan berömda orden: ”Det är ingenting som koncentrerar den intellektuella kapaciteten så underbart som brist på pengar. Det är finansdepartementets största bidrag till den kulturella utvecklingen att ha åstadkommit detta.” Efteråt har finansministern hävdat att det var menat som ironi. Men konstnärerna behöver förståelse och stöd, inte ironiska formuleringar. Vid invigningen av det nya kulturhuset i Umeå sade finansministern apropå debatten om ett särskilt inkomstskatteslag för konstnärer, att problemet inte var att de har för höga skatter, utan att de har för låga inkomster. Men det är nog så att de har både för låga inkomster och för höga skatter, det senare främst därför att de betraktas som egna företagare utan att vara det eller ens arbeta på likartade villkor. I regeringsförklaringen fanns några allmänna formuleringar om värdet av konstnärernas insatser, och under hand har nu avslöjats att regeringen bestämt sig för att i budgetpropositionen dels föreslå att visningsersättningen höjs, dels att enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning skall tillämpas även vid ombyggnader. Det är bra om dessa rykten talar sant. Men det räcker inte på långa vägar. Det är så mycket mer som behövs: förändringar i skattesystemet, införande av utställningsersättning för bildkonstnärerna, väsentligt fler inkomstgarantier för olika typer av förtjänta och behövande konstnärer, utbyggt stöd till alla de frilansande musiker, dansare och konstnärer som lever och arbetar vid sidan av alla de garantier och under alla de inkomstnivåer som för andra grupper sedan länge är en självklarhet. Opposition lönar sig nog, men ibland kan man undra om inte omvändelserna på regeringskanten blir litet väl häftiga. Under senare år har vi ofta debatterat sponsring på kulturområdet. Varje år har i kulturutskottet socialdemokrater och kommunister gjort en egen, ganska restriktiv skrivning, medan vi från de borgerliga partierna markerat att vi inte har något emot att företagen stöder kulturinstitutioner och kulturevenemang under förutsättning att de därmed inte påverkar verksamhetens inriktning och den konstnärliga friheten och integriteten. Kulturministern har i olika sammanhang talat om vikten av att staten även i fortsättningen tar huvudansvar för institutionernas basresurser och framför allt för den löpande driften. Sponsring kan ge värdefulla men marginella tillskott för ”enstaka arrangemang eller avgränsade projekt”. Jag har tyckt att det varit en både klok och realistisk inställning. Men om man läser direktiven till den kommitté som nu skall söka samla in pengar till ett nytt Wasamuseum, finner man att Bengt Göransson vill göra Wasavarvet till en självständig enhet, skild från statens sjöhistoriska museum. Denna enhet skall vara självfinansierad. En verksamhet som från första början har varit baserad på statligt ansvar och statliga åtaganden skall nu föras över till en stiftelse som skall vara självfinansierad. Tala om helomvändning i kulturpolitiken! Nåja, det största problemet torde bli att fånga in företag som verkligen är beredda att svara för bygget av Wasavarvet, kostnadsberäknat till minst 140 miljoner, och samtidigt se till att driften sedan går ihop utan statliga tillskott. Det visar sig väl snart om detta Sveriges genom tiderna största kultursponsringsprojekt går att förverkliga. Och vad händer om det inte går? Då tvingas väl ändå staten gå in, för att fullfölja ett bygge som i dagarna har påbörjats? Opposition lönar sig. Men gäller det även kungl. biblioteket? I våras motionerade jag tillsammans med ledamöter från andra partier om en samlad lösning av KB:s byggnadsfrågor i direkt anslutning till de nuvarande lokalerna i Humlegården. Ett enigt utbildningsutskott och en enig riksdag biföll motionen och band sig alltså för just den lösning som KB självt alltid förespråkat. Nu hade jag väntat mig att detta skulle leda till resultat, men så tycks inte vara fallet. Utbildningsdepartementet har inte gjort något åt saken, och på byggnadsstyrelsen säger man bara rått att ”utbildningsutskottet inte förstår sig på byggnadsfrågor och följaktligen inte är något att bry sig om”. Nu vill jag fästa utbildningsministerns och kulturministerns uppmärksamhet på vad riksdagen uttalade i juni månad i år. Jag tror inte att man från regeringens sida öppet skall nonchalera vad riksdagen uttalat i en för den svenska forskningen och kulturen så central fråga som kungl. bibliotekets lokaler.

Herr talman! Tillåt mig, med hänsyn till den allmänpolitiska debattens karaktär, att ta upp två vitt skilda frågor, nämligen moderaternas reaktion i Storkyrkan i samband med riksdagens öppnande och Svenska arbetsgivareföreningens agerande i närradion. Jag är kollektivt ansluten till svenska kyrkan, och jag har uppfattningen att kristendomen i grund och botten står på de svagas sida. Men om man ser på kyrkans historia kan man konstatera att kyrkan ofta har missuppfattat det kristna budskapet. Den har tagit ställning för de starka och privilegierade och t.o.m. ofta stått på förtryckarnas sida. Frikyrkorna revolterade en gång i tiden mot kyrkan, men tyvärr är de nya frikyrkorna i dag oftast ultrakonservativa. Glädjande nog kan man dock konstatera nya signaler från kyrkligt håll. Det finns representanter för kyrkan som vågar göra någonting annorlunda och som tar ställning för freden och de svaga, fattiga och förtryckta. Men när de illustrerar sitt ställningstagande med levande exempel eller tar ställning till dagsaktuella frågor, då blir det liv och jämmer bland högerpolitiker här i landet. Så skedde också när Elisabeth Gerle berörde freden och flyktingpolitiken i sin predikan i Storkyrkan vid riksdagens öppnande. Hennes predikan ifrågasattes ju omedelbart av de närvarande moderaterna. Många blev faktiskt illa berörda av moderata riksdagsmäns reaktioner. Men det är inte min sak att börja penetrera Elisabeth Gerles budskap eller moderaternas förargelse.

Det är tydligen olämpligt att tala om freden och om människokärlek, men det hade varit bra om de som kritiserade predikan också hade varit uppmärksamma på andra delar av innehållet i gudstjänsten. Och nu, herr talman, till en annan fråga. I sydvästra Stockholm, där jag själv bor, har vi en närradio som de lokala organisationerna har startat. Bland föreningarna finns SAF-Näringslivsradion. I början av oktober sände SAF-Näringslivsradion flera timmars program om skatten på försäkringsbolagens förmögenheter, dvs. engångsskatten. Det gjordes i bästa — eller värsta — antilöntagarfondskampanjstil. Visst är det tillåtet att angripa socialdemokratiska skatteförslag t.o.m. med vulgära metoder — värre saker har man ju hört i närradion — men jag tycker att programmakarna borde ha gått emot eller i varje fall kommenterat röster som önskade att landets finansminister skulle gå samma öde till mötes som Olof Palme, för att nu återge en del av programinnehållet. Men det är inte programinnehållet jag vill ta upp här, utan jag undrar: Vart leder utvecklingen i närradion? Programmet hade ingen lokal anknytning. Intervjuade var SAF-direktören och SPP-chefen, och programmet var helt styrt från Blasieholmshamnen. Utsändningsstudion fanns mig veterligt också där. Samtalen till studion under programmets gång kom enligt uppgift från övriga delar av landet. Så långt hörs inte 88,9 megahertz. Det kan inte ha varit meningen att lokalradion skulle bli språkrör för centrala institutioner eller organisationer. Givetvis hade man konstruerat ett system som gjorde det möjligt att påstå att näringslivet på lokalt plan stod bakom programmet. Det är inte det juridiska jag ifrågasätter — man får väl sända centralt producerade program också — utan det principiella som jag vill ta upp här. Programmet kan givetvis anmälas till radionämnden, eller också kan man ta upp frågan i Närradioföreningen Sydväst eller Närradioförbundet, men jag anser att frågan har större vidd. Fortsätter utvecklingen enligt SAF Näringslivsradions metoder går idén om närradioverksamheten helt förlorad. Är det kanske meningen?

Herr talman! ”Det är dagens barn och ungdomar som skall bygga framtidens samhälle. Den uppväxande generationen måste därför ges goda förutsättningar.” Så står det i årets regeringsdeklaration. Det är viktiga ord. Bakom dessa ord står nämligen en verklighet som de flesta vuxna inte tänker på eller låtsas om. Dagens barn har en helt annan barndom än alla vi som sitter i den här salen hade när vi var små. Och ändå hade också vi helt olika barndom. Vi är i olika åldrar, vi levde i olika samhällsklasser. Trots det kan man säga att dagens barn har en totalt annorlunda barndom än vad alla som nu är vuxna har haft. Okunnigheten om denna nya barndom är skrämmande stor bland de vuxna. Och den tycks lika skrämmande stor även i de beslutande församlingarna. De politiskt valda stannar ofta vid att diskutera nivån på barnbidrag, vårdnadsbidrag eller vad vi nu väljer att kalla våra ekonomiska stödformer. Eller också — ännu värre — ropar man på fler poliser, som Carl Bildt gjorde i går. Ändå kunde jag skönja en begynnande förståelse i den debatt som fördes i går kväll kring våldet. Annars diskuterar vi nästan aldrig barnens i grunden förändrade villkor, och det är ju dem vi borde diskutera. Så mycket i barnens uppväxtvillkor i dag är skrämmande och annorlunda, och det är ytterligt tveksamt om vi skulle vilja ha det så — om vi bara kunde bestämma. I dag låter vi samhällsutvecklingen rulla på. Den ekonomiska utvecklingen och den tekniska utvecklingen totalförändrar barnens liv. Efter springer vi politiker med litet bidrag och litet barnomsorgsplatser — förvisso viktiga — men vi springer efter, aldrig före. Vi sätter oss sällan ner och diskuterar utifrån våra olika ideologier: Hur skall en bra barnmiljö se ut — och hur borde den ekonomiska och sociala utvecklingen se ut för att detta skall bli verkligt? I de nyliberala kretsarna får man naturligtvis inte heller göra det. Där är det ju bra att politiker lägger sig i så litet som möjligt. Man hänskjuter allt till den enskilda familjen. Men den enskilda familjen kan inte ensam påverka det som hela den industriella och ekonomiska utvecklingen skapat — det är omöjligt. Hur ser då dagens barndom ut? Naturligtvis beror det mycket på var man bor och till vilken familj man hör. Men för många barn — åtminstone för storstadsbarnen — är känslan av att vara utslängd i universum, utan några trådar eller rötter, varken uppåt, nedåt, bakåt eller framåt, uppenbar. Tillvaron är förvirrad. Utbuden i samhället är stora och informationen ofta fullständigt motsägande. Den enskilda människan — det lilla barnet — blir väldigt liten i detta virrvarr av utbud. Tillvaron är för många klart ångestskapande. I Stockholm är det ytterst vanligt — för att inte säga helt normalt — att man inte bor med båda sina föräldrar. Familjerna är små och splittrade. Syskonen är få. Grannarna på gatan kan inte på något sätt jämföras med dem i gårdagens samhälle, där man i omgivningen — på gott och ont — visste allt om varandra. Anonymiteten är stor för våra storstadsbarn i dag. Den enda fasta punkten för många barn är dagis. Barnen tillhör inte självklart en social grupp. De definierar sig inte som arbetarbarn, ungarna i 55:an, Repslagargatans ungar eller byns barn. Eftersom de inte tillhör någon direkt social grupp, i alla fall inte i egna ögon, finns inte heller några givna värderingar. Det finns inget klart mönster som gäller för alla. Det finns inga normer som alla självklart ställer upp bakom. Kanske är det därför behov i tonåren uppstår och blir så starka för en del att de väljer att bli punkare, skinheads osv. Barnens liv är helt skilt från de vuxnas liv, därför att produktionen i dag sker utanför hushållen. Familjemedlemmarna — om det nu finns flera —-lever i olika världar. Gårdagens samhälle, där jobb, familj och fritid ofta var samma sak, är borta. I det sammanhanget vill jag påpeka att även om kvinnorna skulle vara hemma några år mer än vad man vill i dag, så skulle det inte förändra de grundläggande skillnaderna mot förr. Produktionen sker i alla fall inte längre i hushållen. Detta kan inte ändras av nya vårdnadsbidrag. Det är den ekonomiska utvecklingen som har förändrat grundvillkoren. Gårdagens barn levde med i samhällets produktion. Man visste vad det handlade om. Man visste vilka villkor som gällde. Gårdagens barn fick ofta ta ansvar. De tvingades till hårt arbete. Syskonskarorna var stora, och inom barngrupperna fick barnen ofta uppfostra varandra utifrån de regler som omgivningen satt upp. Självfallet kvävdes mycket fantasi och många individuella begåvningar. Men jag tänker inte värdera det som förr var bra eller dåligt och jämföra det med dagens samhälle. Jag vill bara klart markera att dagens villkor är så annorlunda. Gårdagens barn var rädda för tbe och för att föräldrarna skulle dö. Dagens barn är rädda för krig — som de i massmedia sett så mycket av — och de är också rädda för skilsmässor. Även om dagens barn går i nya, hela och rena kläder varenda dag och deras mödrar låter tvättmaskinerna gå dygnet runt och de får saker, mat och möjligheter till aktiviteter, är de rädda. Vilken dag som helst kan familjen gå sönder. Var och varannan dag är det ju någon ny kompis som får sina familjeförhållanden förändrade. Vår materiella trygghet kan aldrig kompensera den inre otryggheten. Å andra sidan är det naturligtvis yttre villkor som framkallar inre oro. TV, video och kabel-TV har också drastiskt förändrat barnens villkor. I dag tillbringar en svensk tonåring nästan lika lång tid framför TV:n som i skolan. Det vore ytterligt märkligt om detta inte satte några spår. Nu kommer dessutom datorerna. Senast i går läste jag i tidningen Ny Teknik att man varnar för vad som kan hända med framtidens människor om barnen alltför tidigt börjar tänka datormässigt. Många familjer har slutat att äta tillsammans. Man tar en smörgås när man har lust — maten får man i sig utanför hemmet. Måltiden som samlingsplats är borta i många hem. Det beror kanske på att de många aktiviteterna, vilka i och för sig kan vara bra, medför att familjemedlemmarna har olika tider. Ibland har de vuxnas ambitioner gjort att barnen har lika inrutade almanackor som den värsta ombudsman eller riksdagsledamot. I det sammanhanget vill jag signalera en fara i regeringsdeklarationen — dvs. om man tolkar den på fel sätt. Det står där: ”Enligt regeringens mening är ungdomens möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid en av våra viktigaste framtidsfrågor.” Man talar då också om folkrörelserna och idrottsrörelsen. Jag håller naturligtvis med regeringen på den punkten. Men samtidigt vill jag varna för alla de aktiviteter som håller på att fullständigt slå sönder barndomen för många barn. För vad händer med ett barn som har almanackan fulltecknad hela veckan med tider för träning, balett, ridning, piano och fotboll? Jo, barnet springer efter skolan — i bästa fall hinner det först med ett snabbt besök på fritids, om sådant finns —i väg till olika grupper, som består av olika människor. Aktiviteten är rolig. Men hur blir det med vännerna? Får man några nära relationer, om man hela tiden kan bryta upp från en aktivitet — man springer ju ifrån konflikter och byter aktiviteter? Vad jag minns av den här staden är barndomens gårdar. Jag bodde på tre gårdar. På den första gården fanns det inga barn. Det var trist. Där ägnade jag mig i stället åt tanterna. På nästa gård var det dumma barn. Men jag minns dem — jag minns deras mammor och deras lägenheter och jag minns hur de hade det. På den tredje gården var alla snälla. Det är de här gårdarna som gav min barndom ett hemvist — min tillhörighet i livet. Jag tvingades lära känna människor som jag annars aldrig skulle ha lärt känna. Jag fick se miljöer som jag inte kunde välja bort. Jag lärde mig för livet. Men de fritidsaktiviteter som jag deltog i minns jag inte mycket av. Jag kommer inte ihåg en enda av de människor som deltog i aktiviteterna. Jag har bara en suddig bild av själva aktiviteten — råbandsknopen i scouterna, kunskaperna om första förband i Röda korset, gitarrackorden i ABF-cirkeln. Jag kommer alltså inte ihåg några ansikten. Vad jag vill säga med detta är att barnen måste få tid att leka, de måste få tid att upptäcka vad man gör när det är tråkigt, vad man själv kan hitta på. Det barn som stressar runt, dimper en ledig kväll ner och stönar: Vad skall jag göra nu? Det är farligt. Barnen måste få nära relationer, som de inte kan springa ifrån — som de faktiskt kan göra om de byter aktivitet och grupp varje kväll. Vi måste skapa lekmiljöer där barnen får träna sig själva, utan att vuxna alltid lägger sig i. Vi måste skapa en mening, en trygghet och en spänning i själva boendemiljön. Vi måste ge barnen en social tillhörighet, så att de får känna: Här hör jag hemma. Att våldet nu breder ut sig, och det gör det bland barn och ungdomar i skolorna, har sin grund i anonymiteten. Det beror inte på att det finns för litet poliser, som det lät på Carl Bildt i går. Vi måste ge barnen en mening i livet, en trygghet, en röd eller blå tråd att hålla sig till. Det kommer annars att uppstå nya klasskillnader, som inte är direkt ekonomiskt betingade. I framtiden blir det lika viktigt att föräldrarna och omgivningen kan ge ett sammanhang, så att barnen ser sig själva som en del av samhället, där samhället är begripligt och inte en anonym massa där allt bestäms där uppe. Vi måste som politiker diskutera den förändrade barndomen, som ekonomi, teknik och vuxnas förändrade kärleksliv har skapat. Vi måste diskutera vad som krävs för en bra barndom; vi får inte bara komma efteråt med våra åtgärder. Regeringsdeklarationen får inte stanna vid ord. En rejäl satsning på barns miljöer och på dem som i olika sammanhang arbetar med dessa frågor måste göras. Jag tror det är dags att vi får en barnombudsman i Sverige, som kan bevaka barns miljö, säga ifrån, ja, t.o.m. gå in och stoppa farliga miljöer som skyddsombud kan. Och framför allt: Vi politiker måste prata om vad det handlar om, inte sluta diskussionen när vi anslår nya pengar, eller än värre, tro att det är ett polisiärt problem.

Herr talman! Vissa regioner i vårt land har sämre förutsättningar än andra att erbjuda en något så när trygg och allsidig arbetsmarknad. Det kan bero på klimatet, stora avstånd, bristande industritradition och kunskapsnivå. För att kompensera dessa handikapp, som innebär att verksamheter inom dessa regioner inte kan konkurrera på likvärdiga villkor gentemot näringslivet i andra regioner, görs regionalpolitiska insatser. Vi är överens om att regionalpolitiska åtgärder behövs. Vi har delade meningar om hur åtgärderna skall se ut. Vi moderater tror mer på generella sådana men kan givetvis acceptera selektiva insatser på orter och i regioner som drabbats mycket hårt. Jag representerar en sådan region, Gävleborgs län. Sysselsättningsläget är mycket oroande. Svårast är situationen för ungdomar mellan 20 och 24 år, med en arbetslöshet på 11,4 96 — högst i landet. Enligt länsarbetsnämndens rapport för någon vecka sedan räknar man med fortsatt ökning av arbetslös heten även under 1987. Nära 15 000 personer står nu utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi har gjort vad vi kunnat inom länet med de medel som står till förfogande, men i rådande situation ser vi ingen annan utväg än att vända oss till statsmakterna. Det är av den anledningen som jag gör detta inlägg i den allmänpolitiska debatten. Jag utgår nämligen från att berört statsråd har något i sin akutväska. Jag representerar således ett län som har mycket stora regionalpolitiska problem. Länet har haft kraftig befolkningsminskning under en följd av år. Problemen hänger samman med utvecklingen inom basnäringarna järn, stål, papper och massa. Sysselsättningen inom dessa områden beräknas minska även i fortsättningen. Arbetsmarknadsläget i länet var föremål för en interpellationsdebatt här i kammaren förra veckan. Statsrådet Leijon meddelade då att ett sammanträffande med berörda kommuner skall ske i december. Det är bra. Förmodligen blir det bara ett sammanträde mellan två tåg. Det krävs rejälare tag. Vore det inte lämpligt att berörda departement för en tid framåt avdelade en handläggare som inventerade förutsättningarna för insatser i länet och att man därefter sydde ihop ett ”paket”? Men sysselsättning skapas inte på en dag. Företagsutveckling och nyetableringar tar tid. Under den tid vi arbetar med sådant är vi hänvisade till beredskapsarbeten, utbildning, introduktionsplatser och annat för att i görligaste mån behålla människorna kvar i sina bygder. Men -— det finns faktiskt arbetsobjekt att snarast sätta i gång med, exempelvis ombyggnad av E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall och riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge, som befinner sig i ett bedrövligt skick. Byggandet av en ny kriminalvårdsanstalt i Hudiksvall är ett annat exempel. Vi skall också komma ihåg att det redan finns instrument att använda. Det s.k. sammanhållna länsanslaget är ett sådant. Besluten fattas på rätt nivå, där det finns kunskap om problemen. Erfarenheterna är goda, Finns det tillgång på bra projekt bör man kunna överföra AMS-medel till länsanslaget. Ökade medel är en bra regionalpolitisk insats. För Gävleborgs del är anslaget efter några få månader av budgetåret redan intecknat i form av ansökningar. Utvecklingsfonderna är ett annat bra instrument. Fonden i Gävleborgs län har tyckt sig märka en efterfrågeförskjutning från rörelsekapital till investeringsmedel. Det är ett gott tecken. Företag vill investera i maskiner. I rådande läge bör fonden ges extra resurser för att gå ut till företagen — söka upp dem — och redogöra för vilka möjligheter som finns. Att kunna satsa mer på denna viktiga uppgift tycks inte vara möjligt, då administrationsanslaget är för lågt. SIND eller staten borde ta sig en funderare på detta. Det kanske inte är så mycket som krävs för att man skall kunna få i gång en omfattande uppsökande verksamhet. Stiftelsen Industricentra, som är verksam på flera platser i Norrland, står i många fall med tomma lokaler. Vi måste på något sätt blåsa liv i verksamheten. Statens hållning till denna etableringsidé har varit litet sval. Det är synd. Vi måste ge dem som arbetar för stiftelsen stöd. Stiftelsen har många företagskontakter. Att hålla tomma lokaler tär på stiftelsens ekono mi. Nuvarande regler gör att man inte kan tillhandahålla lokaler på konkurrenskraftig hyresnivå. Det är faktiskt så att andra hyresvärdar kan erbjuda bättre villkor, även i överhettade områden. Se över reglerna, om ingångshyran t.ex., och överväg om det inte i rådande sysselsättningsläge vore bra att ställa extra medel till förfogande för litet PR-verksamhet för stiftelsen. Herr talman! Det finns en grupp som enligt mitt förmenande inte fått det regionalpolitiska stöd som varit befogat. Det är yrkesfiskarna. Det är gott om fisk i Bottenhavet. Finska fiskare tar det mesta. Nu förstår jag att det är en avsättningsfråga och att läget när det gäller att göra reklam för fisk inte är det allra bästa efter Tjernobylolyckan. Vad som nu är viktigt är att fiskarna får rejäl ersättning för skador som nedfallet har vållat så att de inte går över styr och sedan saknar ekonomiska möjligheter att återkomma när läget har blivit lugnare. I min kommun finns det malm. I Enåsen bryter Boliden guld. Gruvan har fyra till fem år på sig. Man letar på platsen och i omgivningen efter nya fynd. Man undersöker underjordskvaliteten för att se om malmen är brytvärd. Man måste snart ta ställning till gruvans vidare öde. Vad som är bekymmersamt är att det är så svårt att hitta prospekteringspengar. Gruvan är självfallet en enastående tillgång för denna del av kommunen, och det vore väl inte något fel om staten tog kontakt med Boliden Mineral och med regionalpolitiska medel utvidgade prospekteringen. Jag har pekat på en del möjligheter. Till detta skall läggas en mycket viktig sak: Vi måste ställa om länet inför den tekniska utvecklingen. Det talas om teknologispridning. Vi måste vara med. Vi får i det här avseendet pengar till högskolan i Gävle/Sandviken för att starta en materialoch produktionsteknisk linje samt en dataingenjörslinje. Vi har fått drygt 7 milj.kr. Jag vet inte om det är till fyllest, men det är en god början. Slutligen, herr talman: Gävleborgs län har problem. Vi behöver ett samlat grepp från regeringens sida.

Herr talman! I likhet med Håkan Stjernlöf kommer jag att tala om mitt län — Gävleborg. Gävleborgs län mår dåligt, och så har det varit en längre tid. Under de senaste tio åren har Gävleborg tävlat med tre andra län, Norrbotten, Blekinge och Värmland, om att vara sämst, att ha det största antalet arbetslösa i relation till befolkningen. Dessa fyra län är de enda i hela landet med en arbetslöshet i åldrarna 16-24 år, som var högre än 4 6 i augusti i år. Då låg vårt län på andra plats från botten. I september låg vi på fjärde plats tack vare kraftiga arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom är arbetslösheten i Gävleborg högst i åldersgruppen 20-24 år — och i denna åldersgrupp hade länet landets högsta arbetslöshet på 11,4 26, före Norrbotten på 11,3 26. Riksgenomsnittet låg på 6,0 7 i augusti. Andelen 18-19-åringar i ungdomslag i länet har, som Håkan Stjernlöf också sade, under en längre tid varit den högsta i landet och uppgick till Någon ljusning kan tyvärr inte skönjas. I kommentarerna till arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborg säger tf. länsarbetsdirektören: ”Den ökning av arbetslösheten som började i mars 1986, kommer sannolikt att fortsätta under 1986/87, då det bl.a. finns en rad varsel om uppsägningar, som kan komma att verkställas under det närmaste året. Det torde dock, vad vi kan se i dag, bli fråga om en långsam ökning av arbetslösheten.” Jag vill gärna, herr talman, erkänna att det har vidtagits åtgärder för länet i positivt syfte. Gävleborg har fått del av regionalpolitiskt stöd, som till största delen kommit de kommuner till del som ingår i stödområdet. Till positiva åtgärder kan också räknas Bergslagspaketet, som på sikt kan reda upp situationen i bruksorterna Hofors och Sandviken. Men för närvarande är situationen så akut, att länet på kort sikt behöver en speciell satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Socialdemokraterna i Gävleborg skall därför företa en uppvaktning hos arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon i början av december. För att kunna lösa sysselsättningsfrågorna i Gävleborgs län på längre sikt behövs ett flertal olika politiska åtgärder. Det nuvarande samarbetet mellan berörda departement är bra och bådar gott för framtiden. Utbildningsnivån i Gävleborg är oerhört låg vad gäller både högre utbildning och grundskoleoch gymnasieutbildning. Den är ovanligt låg, inte enbart inom de äldre åldersgrupperna i länet utan även i yngre åldrar. En arbetsgrupp, tillsatt av länsstyrelsen, har utarbetat ett flertal förslag till utbildningsåtgärder inom olika områden. Som motor i arbetet inrättas en forskningsoch utvecklingsstiftelse, som skall ta initiativ till, helt eller delvis finansiera och låta genomföra tillämpad forskning och utvecklingsarbete med syfte att främja en positiv utveckling av samhälle och näringsliv i Gävleborg. Stora förväntningar finns i länet på regeringens satsning på Bergslagens tekniska högskola. Utbildningsprofilen förändras vid Gävle/Sandvikens högskola, som har tyngdpunkten lagd på teknikoch ekonomiutbildningar. Målinriktade, men ändå breda utbildningar, som är plattformar för många arbetsfält, bör kunna erbjudas. Kursverksamhet av olika slag skall svara för specialiserade utbildningar, s.k. fortoch vidareutbildningar av redan yrkesverksamma. Gävleborgs län behöver naturligtvis hjälp och stöd för att klara situationen genom arbetsmarknadspolitiska medel på, som vi hoppas, kort sikt, genom regionalpolitiska medel för start och utbyggnad av företag. Länet behöver fler små och medelstora företag. Men de stora befintliga företagen behöver också få göra ombyggnader och investeringar i nya lokaler för att kunna klara konkurrensen och därmed behålla den nuvarande produktionen och arbetsstyrkan. Länet behöver hjälp med utbildningspolitiska medel vid satsningen på det forsknings,utvecklingsoch utbildningsarbete som påbörjats. I förra veckan, herr talman, hade vi ett 80-tal socialdemokratiska riksdagsmän som gäster i Gävleborgs län.

Så det vill jag också säga, herr talman, det måste vara Gävleborgs tur nu 1. så att man får hjälp till startande och utbyggnad av små och medelstora företag, 2. så att de stora befintliga företagen får del av investeringsmedel för att kunna klara sig, och 3. så att vi får ett rejält stöd för våra olika utbildningssatsningar med målet — ett Gävleborg mot år 2000 — för ett län i utveckling.

Herr talman! Det ekonomiska läget i Sverige kan karakteriseras av att arbetslösheten minskar, inflationen sjunker, underskotten gentemot utlandet såväl som i de offentliga budgetarna är borta. Är då den ekonomiska politiken något att bråka om? Enligt min mening är svaret ja. I stor utsträckning är det nämligen så, att det som går bra i den svenska ekonomin beror på att saker och ting har hänt i vår omvärld som gynnat Sverige. De problem som den internationella utvecklingen inte har kunnat lösa är fortfarande inte lösta. Regeringen har under fyra år levt högt på devalveringarna, på internationell högkonjunktur, på sänkta oljepriser och andra råvarupriser, på lägre dollarkurs och lägre internationella räntor. Jag menar att det vore både oansvarigt och lättsinnigt att bygga den ekonomiska politiken på en permanent högkonjunktur utomlands, men detta är i praktiken vad man gör. Regeringen tycks sakna en strategi för att komma till rätta med de strukturella obalanser som fortfarande finns. Folkpartiet har under en följd av år lagt fram konkreta förslag om vad som behöver göras. Det handlar om marginalskattesänkningar, det handlar om avregleringar, det handlar om slopade monopol inom tjänsteproduktionen, det handlar om sparfrämjande åtgärder både för hushållen och för näringslivets försörjning med riskvilligt kapital, det handlar om mindre styrningar av näringslivets investeringar, och mycket annat. Regeringen brukar tala om sin politik som den tredje vägens politik, att både arbeta och spara sig ur krisen. Statsministern sade i går att det är denna politik som lagt grunden för fortsatt positiv utveckling. Det påståendet måste, herr talman, bygga på en missuppfattning. Det finns tyvärr inte särskilt många positiva signaler om den framtida ekonomiska utvecklingen. I förra veckan kom en skrivelse från regeringen till riksdagen om vad som händer i ekonomin i år och nästa år. Skrivelsen är en serie varningssignaler om problem som väntar runt hörnet: För det första: Tillväxten i ekonomin blir låg i år och väntas sjunka ytterligare nästa år. Den har tyvärr sjunkit kontinuerligt sedan 1984. I andra länder ökar tillväxttakten. Så icke i Sverige — där avtar den och blir bara något mer än 1,5 Zo enligt regeringens bedömning. För det andra: Större delen av tillväxten kommer från ökad konsumtion, inte alls från ökade investeringar och ökad nettoexport. 1985 kom bara en fjärdedel av tillväxten från kapitalbildningen, och i år och nästa år blir det bara en dryg tiondel. Detta är precis motsatsen till vad som krävs för att få ordning på ekonomin, både enligt den senaste långtidsutredningen och enligt regeringens egna treårskalkyler i kompletteringspropositionen i våras. För det tredje: Bytesbalansens överskott i år beror till största delen på halverade oljepriser. Nästa år kommer överskottet att sjunka. De svenska företagen fortsätter att förlora marknadsandelar både på hemmamarknaden och på exportmarknaderna. För det fjärde: Inflationsprognosen har tvingats uppåt, och den ligger nu farligt nära de 3,2 920 där rätt till omförhandlingar på arbetsmarknaden uppkommer. Om man rensar bort betydelsen av lägre oljepriser och lägre räntor, så stiger priserna i Sverige lika mycket i år som förra året, med 5,5 90. Det innebär att inflationstakten är ungefär 2 procentenheter högre i Sverige än i flera viktiga konkurrentländer. För det femte: Den kommunala expansionen blir för stor. I år väntas den bli nästan 2 26 och nästa år ungefär 1,5 96. Enligt regeringens egna bedömningar bör den vara högst 1 96. För det sjätte: Arbetslösheten är fortfarande alldeles för hög — speciellt i en högkonjunktur. Nästa år väntas sysselsättningen öka lika mycket som utbudet av arbetskraft. Någon sänkning av arbetslösheten blir det alltså inte. Herr talman! Varningssignalerna gäller inte någon avlägsen framtid. De här problemen kommer att göra sig gällande inom de närmaste 12-18 månaderna i Sverige. Det som behöver göras för att få balans i ekonomin bör rimligen påbörjas så snart som möjligt.

Jag misstänker att finansministern inte skulle skriva på detta sätt om haniinte var orolig. Det är inte så enkelt som att Sverige är ”på rätt väg”, som budskapet var för ett år sedan i valrörelsen. Jag vill därför fråga finansministern: Vilken beredskap har regeringen för att komma till rätta med de problem man uppenbarligen är medveten om och så tydligt visar sin oro för? Det vore bra om finansministern var lika uppslagsrik när det gäller att ta itu med dessa problem som när det gäller att hitta på nya skatter. Av skrivelsen framgår att det totala skattetrycket nästa år gör ett raskt skutt uppåt till över 52 96. Kanske blir det nära 53 96 om det blir 20 miljarder kronor, och inte 15 miljarder, som finansministern på ett bräde håvar in från 4 miljoner pensionssparare via den s.k. engångsskatten. Finansministern har under sommaren hittat på ytterligare ett skattehöjningsförslag, nämligen skatt på de anställdas vinstandelar. Pensionsskatten och skatten på andel-i-vinst har det gemensamt att de båda drabbar hushållens långsiktiga sparande. Hushållens sparande är redan i dag katastrofalt lågt i Sverige. Det är just bara pensionssparandet och sparandet i vinstandelar i det egna företaget som ökar. Enligt socialdemokratisk ideologi är det enskilda sparandet uppenbarligen en styggelse och måste därför begränsas genom skattehöjningar. ”Det är graden av utjämning som visar på sinnet för rättvisa”, sade statsminister Ingvar Carlsson på Livsmedelsarbetareförbundets kongress i våras. Bengt Westerberg tog upp detta påstående i går, men statsministern kommenterade det inte mycket. Jag frågar om finansministern håller med om att graden av utjämning visar på sinnet för rättvisa. I så fall kan alla landets sparare vara ganska säkra på, för att inte säga alldeles övertygade om, att det blir fler s.k. engångsskatter. Så fort avkastningen på någon viss sparform överstiger vad finansministern anser rimligt kommer en ny s.k. engångsskatt. Allemanssparandet har t.ex. fortfarande en bra skattefri avkastning, likaså sparandet i allemansfond. Kan finansministern garantera att inte dessa eller andra sparformer kommer att drabbas av en s.k. engångsskatt i framtiden? I gårdagens debatt sade skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist att engångsskatten skulle bidra till en sanering av statens finanser. Det motivet trodde jag hade förts bort ur debatten, eftersom Kjell-Olof Feldt har sagt att de pengar som skall tas in från vissa pensionärer skulle betalas ut till andra pensionärer. Jag skulle därför vilja få ett auktoritativt besked på frågan: Skall engångsskatten användas för att förstärka budgeten och minska upplåningen, eller skall den användas för nya utgifter? Herr talman! I lagrådsremissen om engångsskatten betonas den fördelningspolitiska s.k. rättvisan i detta förslag. Regeringen anser tydligen att det är rättvist att ta från den som sparar för att ge till den som inte sparar. Vi i folkpartiet tycker att detta är i högsta grad orättvist. Av alla protester mot pensionsskatten att döma är de människor många som delar folkpartiets uppfattning, medan regeringen tycks vara ganska ensam om sin definition på rättvisa. Finansministern har många gånger uttalat sig om den framtida skattepolitiken. Vissa uttalanden har uppenbarligen vid närmare eftertanke känts besvärande, t.ex. den intervju i höstas i tidningen Östra Småland som Bo Lundgren tog upp och det som återfinns i s.k. Samtalsboken från 1984. Jag skall inte läsa högt ur dessa skrifter, eftersom jag misstänker att både kammarens ledamöter och finansministern är väl förtrogna med texten. Skattedebatten har på senare tid fått ytterligare näring genom den rapport Enhetlig inkomstskatt som ett antal experter utarbetat på SACO/SR:s uppdrag. Man kan ha olika uppfattning om både enskildheter och totalbilden i denna rapport, men där görs ändå en både genomgripande och intressant analys. I den debatt som denna rapport har skapat har finansministern sagt att några genomgripande skatteförslag inte är att vänta från regeringen under den närmaste framtiden. I stället skall en intern arbetsgrupp tillsättas inom regeringen eller möjligen inom det socialdemokratiska partiet, och förslag är att vänta våren 1988, som också Bo Lundgren nämnde. Därför vill också regeringen vänta med att ta ställning till kapitalvinstkommitténs förslag om realisationsvinstbeskattningen. Men det är faktiskt inte så mycket tid kvar till våren 1988. Nog måste väl landets finansminister i dag ha någon uppfattning om vilka riktlinjer som skall gälla för en sådan ”stor” skatteomläggning. Nog måste landets finansminister ha någon aning om i vilken riktning skattesystemet enligt hans uppfattning skall utvecklas. Ta t.ex. marginalskatterna: Skall de i framtiden bli högre eller lägre? Ta inflationsskyddet: Skall det finnas ett skydd mot att inflationen smyghöjer inkomstskatten eller inte? Ta det totala skattetrycket: Är utgångspunkten för finansministerns tänkande att det skall höjas, sänkas eller vara oförändrat? Ta företagsbeskattningen: Delar finansministern industriministerns uppfattning att förmögenhetsbeskattningen av småföretagens arbetande kapital kan tas bort, eller gör han det inte? Ta dubbelbeskattningen på aktieutdelningar: Är det finansministerns ambition att försöka avskaffa den, eller anser han det oväsentligt? Finansministern kan givetvis svara att dessa och andra frågor om det framtida skattesystemet vill han ännu inte ta ställning till. Men jag menar att landets finansminister måste ha någonting att säga om den grundläggande inriktningen av en skattereform. Jag tror att många med mig väntar sig något slags uttalande från finansministern i denna fråga.

Herr talman! Det är naturligtvis lätt att instämma i att vi inte har någon permanent högkonjunktur och inte heller några ständiga oljeprissänkningar eller en ständigt sjunkande dollarkurs — en del av det Anne Wibble nämnde tidigare. Kort sagt: Det finns ingen anledning att slå sig till ro med dagens sysselsättningssituation, t.ex. Vi har egentligen rätt allvarliga tecken i de siffror som redovisas. Vi har klart högre arbetslöshet i dag än vid motsvarande konjunkturlägen tidigare, och vi har en aviserad minskning av nettoökningen av antalet anställda framöver. På den här punkten skulle jag vilja fråga finansministern direkt vilken beredskap regeringen har för att förebygga en snabbt ökande arbetslöshet under en kommande lågkonjunktur. En framgångsrik ekonomisk politik och skattepolitik kräver långsiktighet och konsekvens. Fasta spelregler och klart angivna förutsättningar behövs för att samhällets olika aktörer skall veta vad som gäller och förhoppningsvis kunna ge sin positiva medverkan till ett förverkligande av statsmakternas intentioner. Ju bättre förankring som kan uppnås för den förda politiken, desto bättre blir också resultatet jämfört med uppsatta mål. Jag tror detta är en någorlunda gemensam uppfattning, men jag skall använda det här anförandet till att peka på att handlandet inte överensstämmer med detta. Mycket av den debatt som förts här i riksdagen och den kritik som riktats mot regeringen på det ekonomiska området handlar om just bristande konsekvens. Låt mig kortfattat ta upp några exempel där regeringen enligt vår uppfattning har brustit. De socialdemokratiska regeringarna har efter skiftet 1982 försökt illustrera kravet på långsiktighet och konsekvens genom begreppet ”den tredje vägens politik”. När den först beskrevs skulle den, kort uttryckt, inte innebära någon ensidig åtstramning av efterfrågan och inte heller någon ensidig expansion. Därmed tog regeringen avstånd från de 1983 gällande utländska ytterlighetsalternativen i exempelvis England och Frankrike. Som en engångsåtgärd genomfördes devalveringen med 16 96 hösten 1982. Det var ett första steg, som sedan kombinerades med ett investeringsprogram. Redan här börjar inkonsekvenserna. Efter devalveringen 1982 har devalveringen av den svenska kronan till viktiga konkurrentländers valutor fortsatt — det gäller inte minst yen och D-mark. Om inte första steget genomförs på det sätt regeringen sagt, påverkar detta naturligtvis dess trovärdighet i fortsättningen. Steg två var att långsiktigt få ned prisstegringarna till en lägre nivå. Det gällde att bekämpa de prisstegringar som blev en följd av devalveringen, och lönekostnadsstegringen skulle man hålla tillbaka bl.a. genom att skapa trovärdighet åt inflationsbekämpningen och genom ”en fördelningspolitik som upplevs som rättvis av breda befolkningsgrupper”. Vi vet hur regeringens fastlagda inflationsmål år efter år har, i negativ mening, överträffats. Den påverkan man ville skapa genom denna ”förväntningspolitik” har helt enkelt misslyckats. En av de grundläggande poängerna i 1983 års ekonomisk-politiska propositioner var just att skapa förväntningar om att regeringen skulle klara inflationsbekämpningen och den vägen motverka kompensationstänkandet i samhället. I stället urholkades trovärdigheten. Fördelningspolitiken har inte upplevts som rättvis. De s.k. upproren i olika delar av landet under det senaste vinterhalvåret talade sitt tydliga språk. Avtalsrörelsens förlopp och fördelningspolitiska konflikter bekräftar bilden både när det gäller bristerna i trovärdighet för den ekonomiska politikens resultat avseende inflationsbekämpningen och därmed realinkomstutvecklingen och när det gäller upplevd rättvisa mellan olika grupper. Det saknas ju inte material att begrunda om man vill avläsa devalveringens fördelningspolitiska effekter efter 1982. Vi kan se på vinstutvecklingen: ojämnt fördelad mellan företag av olika storlek, beroende på exportinriktning, hemmamarknadsorientering etc. Börskursutvecklingen har, oavsett om vi har haft omsättningsskatt på aktier eller inte, gått i en och samma riktning, dvs. uppåt. När det gäller pensionärernas situation har det framförts krav på kompensation, och regeringen har givit icke uppfyllda löften. Beträffande löneglidningen kan vi konstatera att denna fortsatt och i sin tur skapat spänningar. Dagens diskussion om följsamhetsklausuler är visserligen inte ny, men den har sin grund bl.a. i devalveringens långsiktiga konsekvenser, dvs. olika konsekvenser på olika områden. Med detta vill jag inte på något sätt provocera Kjell-Olof Feldt eller inleda honom i frestelse att säga något om avtalsrörelsen. Anledningen till problemen är ganska uppenbar vid det här laget: det blir bara dyrare varje gång Kjell-Olof Feldt yttrar sig i den frågan. Vi har inte råd med fler inhopp. Däremot vill jag påstå att en viktig förklaring till dagens konflikter är oklara signaler till aktörerna på arbetsmarknaden. Att ge signaler som gör att arbetsmarknadens parter vet vad de skall rätta sig efter i avtalsrörelsen är naturligtvis lika viktigt som att lyssna till det rop på klara signaler som hördes från Harpsund när regeringen träffade de stora företagen. Signalerna har varit många. Ibland har de varit motstridande, och ibland har de givits vid fel tidpunkt. Efter den här avtalsrörelsen blir det helt nödvändigt med en djupgående analys inte bara av skeendet utan också av de utgångsförutsättningar som gällt för årets avtalsförhandlingar. Diskussionen skall då enligt min mening inte få ”snävas till” genom att ensidigt inriktas på exempelvis huvudavtalet, strejkrätten eller den typen av institutionella förutsättningar. Det handlar också om de ekonomisk-politiska förutsättningarna och de signaler som arbetsmarknadens parter har haft att rätta sig efter. Sverige är ett utomordentligt utlandsberoende land. 400 000-500 000 människor arbetar dagligen i vårt land med att producera varor och tjänster för avsättning utanför landets gränser. Dessa arbetstillfällen liksom de importkonkurrensberoende jobben här hemma är på ett helt avgörande sätt beroende av vad som händer i vår omvärld och vad vi ställer till med här hemma som påverkar våra konkurrensrelationer med omvärlden. Jag har nämnt devalveringarna 1981 och 1982 — i synnerhet den stora konkurrensdevalveringen på 16 960 i oktober 1982. Enligt centerpartiets mening kom dessa devalveringar rätt i tiden men löste inte de grundläggande strukturproblemen i svenskt näringsliv. De kanske underlättade glömskan i stället. Det kan vi riskera att bli påminda om på ett ganska brutalt sätt — precis som Bergslagen i dag — när den internationella högkonjunkturen inte längre döljer dessa strukturella problem. Devalveringarna omfördelade från dem som inte kunde kompensera sig till dem som så kunde. Det gäller inom löntagarkollektivet. Det gäller pensionärerna och dem som äger reala värden och dem som inte gör det. Det är självklart att detta ökar de fördelningspolitiska spänningarna i samhället. Konkurrensdevalveringen innebär att exportnäringarna gynnas i första hand. Det resulterar i sin tur i höga nominella vinster i ett antal spektakulära företag. Det underlättar inte avtalsrörelser och ger ingen representativ bild av näringslivets villkor som helhet. Det främjar såväl ekonomisk koncentration som geografisk koncentration. Vi kan avläsa en del av förmögenhetskoncentrationen i Stockholmbörsens aktiekurser, som stiger oavsett omsättningsskatter på aktier. Så går politikens och ekonomins koncentrationsintressen hand i hand. Samtidigt vet vi av egen erfarenhet och andras erfarenhet att de stora företagen med de stora förmögenhetskoncentrationerna och den höga likviditeten inte svarar för motsvarande ökning av investeringarna i tillverkande industri. Det är de små och medelstora företagen som kan skapa ny sysselsättning genom investeringar, trots att många av dem är investeringssvaga tjänsteproducerande företag. De sätts i strykklass genom den förda ekonomiska politiken. Därmed ökar klyftorna mellan regionerna. Dit där de stora vinsterna koncentreras, dit dras också människorna. Industriministern har inte, oavsett vilka intentioner han har, en chans mot Kjell-Olof Feldts egen flyttlasspolitik. I det här fallet är Feldts tredje väg enkelriktad. Den leder bara till mer och mer koncentration, vars kostnader får bäras av enskilda, medan intäkterna koncentreras till ett fåtal — till staten och till storföretag. Det är de flyttande som får bära bördan av socialt påtvingad omställning, bostadsköandet i främst Storstockholmsområdet, de långa och allt längre arbetsresorna, den sämre miljön som följer i koncentrationens spår. Nu möts vi i den här regionen återigen av krav på storutbyggnader, dessa socialt undermåliga samhällsbyggen som måste till för att göra livet möjligt också för flyttlassens folk. Till sist drabbas vi alla — de som flyttar in i dag, vi som flyttat in och köat förut. Samtidigt underminerar vi framtidstro och förutsättningar för regional balans i de avfolkningsbygder som släpper till folk. Detta är ytterligare exempel på fördelningspolitikens misslyckande. Det är den andra punkten i den tredje vägens politik som man sade att man särskilt skulle ägna sig åt. För att summera vill jag säga att den tredje vägens politik inte har genomförts enligt avsikterna, i varje fall inte enligt de som refererades 1983. Både därför och på grund av bristande konsekvens har den byggt in starka fördelningspolitiska spänningar i det svenska samhället som det tar tid att övervinna. Några grundläggande svar på dessa frågor finner man inte heller i regeringens skrivelse till riksdagen med bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Under sommaren har vi som bekant fått två besked som tyvärr understryker det jag inledde med att tala om, nämligen oklarheten om spelreglerna och — där vill jag ha ett klargörande — den bristande förankringen. Jag avser den s.k. engångsbeskattningen på livförsäkringsbolagens pensionstillgångar och det aviserade skatteförslaget, som skall produceras i finansdepartementet. Om man vill skapa förutsättningar för aktörer att veta vilka statsmakternas intentioner är, kan man aldrig handla på det sätt som regeringen har gjort när det gäller engångsskatten. Det skapar förvirring, det skapar vrede och det skapar en känsla av orättvisa. Detta gäller alldeles oavsett hur förslaget ser ut, för det är inte berett, inte diskuterat och inte förankrat. Alla är överens om att det svenska skattesystemet har betydande brister. Vi behöver ett systemskifte, för att nu använda ett gammalt och förbrukat ord. Problemet är att vi har en sådan skattenivå att det är näst intill omöjligt att utan mycket stora övergångsproblem byta system. Ungefär så resonerar utgiftsskattekommittén. De problemen möter oss oavsett vilken förändring vi väljer, naturligtvis även det av SACO/SR lanserade förslaget. Därför blir det mer nödvändigt än någonsin att brett förankra skattepolitiken i det svenska samhället — om man verkligen vill ha ett systemskifte. I annat fall kommer det inte att fungera. Eftersom arbetsmarknadens parter i så hög grad har låtit sitt förhandlande påverkas av det system vi har, är det självklart att det krävs både en bred facklig förankring och en bred politisk förankring. Hur tänker regeringen tillgodose detta krav? Vilka är era egentliga intentioner?

Fru talman! Den ekonomiska politiken är det viktigaste verktyget i samhällsbygget. Genom olika beslut om den ekonomiska politikens utformning bestäms i hög grad vilken typ av samhälle människorna får som sin vardag. Det mesta påverkas genom ekonomisk-politiska beslut: — Fördelningsfrågorna påverkas i hög grad och debatteras ofta skarpt. —- Hur många människor som skall ha ett arbete påverkas. — Löneutvecklingen och den reala köpkraften påverkas. —- Industristruktur, regionalpolitik och utrikeshandel är också föremål för ekonomisk-politiska åtgärder och påverkas därför starkt. —- Tillgängligheten av samhällsservice som vård, daghem, kollektivtrafik och annan liknande verksamhet kan också påverkas med den ekonomiska politiken. - Även maktförhållandena i samhället påverkas i negativ eller positiv riktning, sett ur den vanlige lönarbetarens perspektiv, genom ekonomisk politik. Klassförhållanden kan ändras. För varje politiskt parti är det naturligtvis en huvudfråga att utforma en ekonomisk politik som tar hänsyn till partiets långsiktiga målsättning samtidigt som viktiga dagsfrågor får sin lösning. För de borgerliga partierna är det ett självklart huvudintresse att begränsa de lönarbetandes inflytande och makt samt att skydda starka kapitalintressen. Ett bevis för detta är deras aggressiva ställningstaganden t.ex. i fråga om en engångsskatt på stora förmögenheter. För de partier som har sin bas i väljare bland vanliga löntagare, arbetare och tjänstemän — de må vara privat eller offentligt anställda — borde det vara en självklarhet att med sin ekonomiska politik främst gynna den breda majoritet av befolkningen som lever under vanliga förhållanden, med ganska måttliga inkomster och i en vardag som de flesta kan känna igen. Fördelningspolitiken, rättvisefrågorna, rätten till arbete och frågorna om makten över den ekonomiska utvecklingen har därför under arbetarrörelsens historia varit huvudfrågor. Från min utsiktspost — naturligtvis till vänster i politiken — är det självklart att en bedömning av den förda regeringspolitiken görs med utgångspunkt i dessa frågor och i de långsiktiga målsättningarna. Regeringen har genom sin politik, som benämns den tredje vägens politik och som tidigare i dag har kritiserats från borgerlig utgångspunkt, försökt att hävda att man funnit lösningar på de frågor som dagens ekonomiska utveckling ger upphov till. Man hävdar att man — i jämförelse med de borgerliga partiernas sexåriga välde — har klarat sig väldigt bra. Det går bra för Sverige, säger man. Men för det första är det inte särskilt meriterande att jämföra sig med de borgerliga och att hävda att de har varit sämre. Jag tycker att det är en otillräcklig jämförelse. För det andra finns det en rad verkligt stora problem att kasta sig över när det gäller den ekonomiska politiken men som inte berörs av den tredje vägens strategi utan lämnas åt sidan. Regeringen pekar själv på några av problemen i sin senaste redogörelse för tillståndet i ekonomin. Det kommer förmodligen att uppstå problem när det gäller att fullfölja den exportstrategi som den tredje vägens politik innebär, eftersom åtstramningspolitik kan komma att föras i viktiga köparländer. Man nämner de nordiska länderna, vilka är våra viktigaste handelspartner. USA-marknaden, som är oerhört viktig för vår export, kan komma att begränsas på grund av att man i USA har stora balansproblem. Man måste försöka minska sin import på olika sätt — bl.a. genom förslag till protektionism. Säkerligen tar man också till andra metoder i framtiden. I redogörelsen för ekonomin pekar regeringen på att såväl Japan som Västtyskland befinner sig under stark internationell press när det gäller att föra en mer expansiv politik, en politik som innebär att efterfrågan ökar. På så vis skulle man vara ett slags ekonomisk motor för västvärlden. En sådan politik skulle naturligtvis ha väldigt stor betydelse för vårt land under nuvarande förhållanden. Den japanska reaktionen på sådana propåer känner jag inte till men väl den västtyska. Finansutskottet har ju nyligen varit på studiebesök i Västtyskland och hört sig för i just dessa frågor. Där är man kallsinnig. Man har nog med de egna problemen. Såvitt jag kan bedöma är man också ganska skakad av den amerikanska ekonomins utveckling. USA är ju en oerhört viktig marknad även för EG-länderna. Den tredje vägens politik, som enligt regeringen skall ge ett ständigt exportöverskott, står här inför svåra prövningar. Filosofin har varit att hålla tillbaka lönerna för att vi skall kunna konkurrera internationellt. Företagen har därigenom kunnat skapa stora vinster och framgångar, vilka regeringen å sin sida berömmer sig av. Dessa exportframgångar har kommit samtidigt som den svenska ekonomin undan för undan internationaliseras. Importberoendet ökar. Innehållet i exporten är för vissa branscher till mycket stor del import. Exportframgångar motsvaras alltså inom vissa branscher av ökad import. Jag tror att dessa trender kommer att förstärkas väldigt mycket samtidigt som vi får en ökad internationalisering till följd av att produktionen flyttas utomlands. Svenska bolag köps nu också upp i större omfattning än tidigare av utländska intressen. När det gäller investeringarna inom näringslivet ser utvecklingen ut att bli något svagare i år än vad som förutsågs i våras, säger regeringen i sin rapport. Vi hade ju en debatt om dessa frågor i våras och diskuterade då vilka medel som regeringen borde ta till för att få industrin att investera mera här hemma, speciellt i utsatta regioner. Finansministern sade att han inte kunde göra mera för att styra investeringarna och att ingen regering hade gjort något mer än den nuvarande regeringen i det avseendet. Vad man däremot har gjort, menar jag, är att man har gett fler tillstånd till utlandsinvesteringar. Av hittills redovisade siffror för i år — t.o.m. september månad — framgår att man redan har passerat totalsiffran för fjolåret, och då var ändå förra året ett rekordår! Om man jämför med fjolårets siffror fram till tredje kvartalet, finner man att tillstånden till utlandsinvesteringar har fördubblats. Detta uppmärksammas även i näringslivets olika organ. Det år som den nuvarande regeringen tillträdde — dvs. 1982 — gavs svenska företag tillstånd till direktinvesteringar i utlandet till ett belopp av nära 9 miljarder kronor. 1983 var det 12 miljarder, och 1984 var det ungefär 15 miljarder. I fjol var det 20 miljarder, och i år är det 21,5 miljarder t.o.m. september månad. Till detta kommer också de medel som lånats upp eller ställts som borgen för svenska dotterbolags investeringar utomlands, och som naturligtvis också medverkar i internationaliseringen av produktionen och på sikt flyttar ut arbetstillfällen från vårt land till andra länder. Den senast nämnda verksamheten kommer kanske att minska nu när det har givits tillstånd till att föra ut mer pengar från landet i stället för att låna utomlands för investeringar. Detta hade vi också en debatt om i våras. Jag tror att man redan kan märka effekterna av detta. Denna ökade aktivitet på utlandsmarknaderna från näringslivets sida sker samtidigt som den regionala utarmningen tillåts fortsätta. Jag tror att det är två sidor av samma sak i koncentrationsprocessen. Den tillväxt som sker inom landet sker i de tidigare ganska heta regionerna. I huvudsak är det storstäder och universitetsstäder som hotas av överhettning. Genom avtal med storföretag, främst bilbranschen, har vissa nyetableringar skett på platser som har behövt nya arbeten, men det har skett utanför de regioner som också är i behov av arbeten, jag tänker på skogslänen och Bergslagen. Även där behövs satsningar, stora investeringar och styrningar. Vilka besked vad gäller dessa problem lämnar egentligen den tredje vägens politik? Jag kan inte finna några, åtminstone inte några konkreta och raka besked om vad man vill göra åt dessa problem. Från vår sida menar vi att en aktiv styrning måste till — en hårdare granskning av utlandsinvesteringarnas innehåll och en investeringsstyrning till de utsatta regionerna för att förhindra folkutflyttning. Ungdomar flyttar, ung arbetskraft, så småningom välutbildad när den har funnit sig till rätta på andra platser, kanske inte flyttar tillbaka. Då har man raserat möjligheterna att utveckla de i dag drabbade regionerna. Den tredje vägen får inte bli vägen ut ur landet och bort från glesbygd och andra regioner som behöver arbetstillfällen. Det är helt orimligt. Det var intressant att höra centerpartiets företrädare tala om problemen med koncentration av makt, ägande och produktion. Det skulle vara intressant att få en närmare utläggning om vad centerpartiet, som stöder den kapitalistiska utvecklingen och dess inneboende tendenser till maktkoncentration, har för recept på dessa mycket väl framförda konsekvenser för ekonomin. Centerpartiet är som medarbetare i den kapitalistiska härvan också ansvarigt för den utveckling som man kritiserar. Från socialdemokraterna —som ju sitter vid regeringsmakten — borde nu en kraftinsats göras, innan det går för långt med omflyttningen av folk och arbetstillfällen. Jag ser att tiden löper i väg, men jag skall något gå in på den gemensamma sektorns ekonomi, och då främst kommunernas. Till att börja med kan jag säga att det är bra att man nu lägger fram förslag om en engångsskatt på stora förmögenheter och att det förslaget äntligen är på väg att uppfyllas. Vi har många gånger föreslagit en sådan skatt, bl.a. som en värnskatt för att motverka ungdomsarbetslösheten. Under årens lopp har detta förslag vid olika tillfällen upprepats. Vi har fått höra hur omöjligt det är att genomföra en sådan skatt, och hur orimligt ett sådant förslag är. Nu lägger regeringen fram ett sådant förslag, och det är ju bra. Jag kan bara inte förstå varför regeringen backade beträffande realränteskatten, som ju, med vissa korrigeringar i förslaget, skulle kunnat ge en jämnare framtida inkomst för samhället, samtidigt som man skulle skydda försäkringsbolagen under de år då realränteutvecklingen inte är så positiv som den har varit nu. Den tredje vägen får inte bli kapitalets väg. Man får inte backa så fort några högröstade makthavare sätter upp ett finger och säger åt regeringen, att så där får ni inte göra, ni får gå en annan väg. Med tanke på att staten har andra och djupare brunnar att ösa ur än kommunerna genom beskattningen av kapital och förmögenheter borde kommuner och landsting, enligt vår mening, ha fått en gynnsammare utveckling ekonomiskt sett. Den bild regeringen gav i våras om en god ekonomisk utveckling för kommunerna har jag inte vid något tillfälle i praktiken sett motsvaras av ett lätt och glatt budgetarbete ute i kommunerna. Några undantag finns. Det finns kommuner som har det bättre ställt än andra. Nedskärning, nedskärning och åtstramning är beskeden man får när man talar med kommunfolk. Det här går inte ihop med regeringens bild av det ekonomiska läget för kommunerna som presenterades i våras. Nu säger regeringen i sin skrivelse att osäkerheten är stor när det gäller kommunernas ekonomi. Det är ett märkligt uttalande så kort tid efter beslutet om indragning av stora summor till statskassan. Man sade: Varför skall kommunerna ha en massa pengar som staten behöver? Det är klart att vi skall dra in dem. Genom kontroll av boksluten ser man nu att kommunerna kommer att få ett större underskott för förra året, och det finansiella sparandet sjunker. Det ger i sig ett sämre utgångsläge för de framtida år som vi har fattat beslut om i våras, då stora indragningar från kommunerna skedde. Det är oerhört viktigt att denna sektor får utvecklas. Den har mycket stor betydelse för en rättvis fördelningspolitik och för sysselsättningen. Det är en sektor som är mycket produktiv, också vad gäller den industriella produktionen, vilket har visats inte minst nu när konflikten pågår. Det är för övrigt en konflikt som föder en debatt om privatisering av tjänster som utförs av de anställda inom den gemensamma sektorn. Här står vargarna och lurar nu, de som har mycket pengar för investeringar men inte investerar i näringslivet men gärna utomlands. De står och lurar på att det skall frigöras väldiga områden för profitjakt inom det som i dag sköts av den gemensamma sektorn. För vad vore bättre att investera i än människors absoluta behov? Genom att begränsa kommunernas och landstingens möjligheter att utvecklas kommer områden att frigöras där privat spekulation etableras. Den saken är helt klar. I detta sammanhang har den tredje vägens politik ett oerhört stort ansvar för att motverka dessa privatiseringstendenser. Vi anser att de socialt och samhällsekonomiskt viktiga delarna av den gemensamma sektorn måste få utvecklas och förbättras. Vi anser också att den servicen utvecklas bäst av dem som arbetar där i dag och som har erfarenhet och kunskap. Men man måste få bättre resurser. Här vilar ett oerhört stort ansvar på den tredje vägens ekonomiska politik. Den tredje vägen är mycket lätt att färdas på, enligt regeringens beröm av sig själv. Ja, den är lätt att färdas på för dem som har ett snabbt fortskaffningsmedel. För vandrare som måste springa, gå eller söka lift är det litet värre. Och det är många som stannar vid dikeskanten, finansministern.

Fru talman! Försäkringsbolagen har nu meddelat hur denna beskattning skall betalas. Det skall ske genom att man minskar återbäringen på premierna under två år, 1987 och 1988. Det var precis den reaktion som vi förutsåg när vi såg fram emot detta förslag. Det tycker jag är en helt rimlig utveckling.

Fru talman! Vi hade gärna sett att en realräntebeskattning hade gjorts vidare och inte bara gällt försäkringsbolagen; det kan finnas andra stora förmögenheter som kan realräntebeskattas. Utredningen har ju också undersökt olika alternativ men valt att inte föreslå beskattning på andra områden. Jag menar att sådana överväganden hade kunnat göras för att bredda underlaget för realräntebeskattningen. Jag anser inte att det kan vara samhällsekonomiskt riktigt att låta en så stor förmögenhetsutveckling, som sker med hjälp av den ekonomiska politiken på andra områden, hamna hos några få. Det är rimligare att en beskattning sker under de goda åren. Det fanns också förutsättningar att skydda försäkringsbolagen under år med en sämre realränteutveckling. Jag tycker att detta är rättvisa inslag i en ekonomisk fördelningspolitik.

Fru talman! Jag har i två dagar deltagit i ett symposium som anordnades i Paris av OECD med anledning av organisationens 25-årsjubileum. Ämnet var de ekonomiska och sociala spänningar som råder i vår värld. Den bild som framträdde var inte ljus. Den dominerades av växande klyftor, av massarbetslöshet och av social utarmning.

Man talade om den välmående majoriteten och den växande minoriteten av fattiga, som nu i de rika länderna uppgår till tiotals miljoner människor. Man beklagade med stor bitterhet att regeringar i Europa släppt upp arbetslösheten till nivåer som nu blivit inte bara oacceptabla utan också ohanterliga. Man kritiserade den politik som under slagordet Mindre politik, mindre offentlig sektor har stängt ute miljoner från den sociala välfärd som för tio år sedan ansågs vara allas rättighet. Och man oroade sig inte minst för att den politiken börjat utarma utbildningen, framför allt för dem som bäst behöver mer och bättre utbildning, för att i den nya teknikens samhälle, det s.k. informationssamhället, få en chans till ett jobb, rimliga inkomster, över huvud taget ett människovärdigt liv. Fru talman! Jag har under de senaste fyra åren deltagit i en lång rad internationella konferenser och möten. Men aldrig någonsin har jag hört en så kvalificerad och politiskt varierad församling med sådant eftertryck döma ut den nyliberala eran i de västliga industriländernas ekonomiska och sociala politik. Så åker jag hem till Sverige, och det första jag möter av den politiska aktiviteten är en artikel av den moderate partiledaren, där han lovar att sänka skatterna i Sverige med 50 miljarder. Den offentliga verksamheten skall i stället finansieras ”genom lägre skatter, olika försäkringssystem eller system med s.k. checkar”, för att citera Bildt ordagrant. Jag måste tillstå att jag inte riktigt begriper det där. Vad menar Bildt med att den offentliga verksamheten skall finansieras med lägre skatter? Betyder det att han och moderata samlingspartiet lever i samma illusion som den amerikanske presidenten, som trodde att han skulle minska det amerikanska budgetunderskottet genom att sänka skatterna? President Reagan lär i USA vara ensam kvar om att tro detta, sedan sanningen uppenbarats i ett underskott som växt från 100 till över 200 miljarder dollar. Inte heller begriper jag hur man skall finansiera offentliga utgifter genom att skriva ut checkar — för de checkarna finns det ju ingen täckning, eftersom staten har avhänt sig sina inkomster. Eller är detta något slags nya pengar som moderaterna tänker trycka och sprida? Men på en punkt förstår jag vad Bildt menar, nämligen när han talar om att offentliga utgifter skall finansieras genom olika försäkringssystem. Det betyder att skatterna skall ersättas med premier och att dessa premier skall betalas av medborgarna. Men om de försäkringarna görs obligatoriska, vad är det då som skiljer premierna från skatter? Nej, den enda rimliga tolkningen är väl att Bildt menar att det skall stå den enskilde fritt om han eller hon försäkrar sig, så att man kan få sjukvård, utbildning för barnen osv. Då blir det också någon mening med Bildts kraftfulla tal om valfrihet. Men därmed sker också det systemskifte som moderaterna uppenbarligen försöker lansera på nytt, trots väljarnas dom i 1985 års val, och det är ändå förvånande. Det jag talade om för en stund sedan var ju i hög grad effekterna av just sådana systemskiften som genomfördes i ett antal länder i Västeuropa och Nordamerika i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Det finns ett antal länder där moderaternas system har tillämpats ett antal år. Man sänkte skatterna, man privatiserade den offentliga verksamheten och medborgarna erbjöds att själva sörja för sin sociala trygghet. Men det är just i de länderna som de ekonomiska och sociala klyftorna har växt. Det är i lågskatteländerna som fattigdomen i dag breder ut sig, det är i de länderna som den underprivilegierade minoriteten växer. Det var den politiken som väckte störst oro vid det symposium jag nyss talade om. Bo Lundgren ägnade praktiskt taget hela sitt anförande åt att kräva lägre skatter. Som ett eko av sin partiordförande framställer han skattetrycket som vårt svåraste ekonomiska och sociala problem. I och för sig är skatterna, tycker jag, ett problem, men jag tror att det vore bra om Carl Bildt och andra moderater bevistade andra internationella möten än högerinternationalens sammankomster och tillägnade sig förmågan att se Sveriges problem i ett internationellt perspektiv, att jämföra våra ekonomiska och sociala problem med världens. Då tror jag man skulle dämpa sitt tal om att skattetrycket är vårt största sociala problem. Bo Lundgren kunde man råda att göra en studieresa — jag har för mig att riksdagen ibland bekostar sådana — till Storbritannien. Där kan han studera ett laboratorium för nyliberal politik av det slag som han här förordat. Folkpartiet säger om vårt skattetryck att det inte kan sänkas, därför att det iså fall skulle få svåra återverkningar för den sociala välfärden. Det är bra att folkpartiet har kommit till den insikten. Men folkpartiet ägnar sig åt ett annat slags underminering av den svenska ekonomin. Man motsätter sig vildsint varje skattehöjning — och det må så vara — men man lovar ohämmat nya offentliga utgifter. Jag har observerat folkpartiledarens framfart under sommaren och början av hösten med alla löften han ställt ut; han har varit runt, från samerna i Norrbotten till passkontrollen i Ystad, och lovat ut nya statliga pengar. Det allra färskaste exemplet på folkpartiets rundhänthet fick jag nu på morgonen när jag hörde Jan-Erik Wikström stå i kammarens talarstol och ställa ut en rad nya folkpartilöften om insatser på kulturpolitikens område. Inte kan man väl göra så, Anne Wibble, om man säger att man tänker hålla skattetrycket oförändrat! Inte kan man väl uppträda riktigt så lättsinnigt och hämningslöst om man tror att man skall kunna ta ansvaret för landets ekonomi! Jag är rädd för att folkpartiet i maktställning skulle komma att upprepa precis den vansinnesfärd man företog med statsutgifter och statsinkomster under sina sex år i regeringsställning. Det är riktigt, som flera av talarna här har hävdat, att skattepolitiken i vårt land spelar en central roll för strävandena att förbättra välfärden och öka rättvisan. Den regering som nu sitter har ägnat vårt skattesystem större intresse och lagt ned större arbete på att reformera det än någon annan regering har gjort. Sedan vårt tillträde 1982 har vi åstadkommit flera förändringar, som innebär förbättringar, av skattesystemet än någonsin tidigare. Marginalskatterna har sänkts kraftigt i flera etapper. Genom avdragsbegränsningen har det blivit mindre förmånligt att konsumera på kredit, eftersom avdragen har fått ett värde som i mindre grad än tidigare beror på den enskildes inkomst. Genom det förenklingsarbete som har bedrivits och som riksdagen har beslutat om kommer vi inte bara att förenkla livet för skattemyndigheterna och de skattskyldiga, utan vi får även större förutsättningar att överblicka hur vårt skattesystem verkligen träffar olika grupper och individer. Det som hittills har gjorts är ändå ingen slutprodukt utan får ses såsom ett delmål i arbetet på att reformera skattesystemet. De tidigare talarna har ställt en rad frågor till mig om vad vi egentligen tänker göra med beskattningen efter 1988. Det framställs såsom oerhört snålt och ovilligt av mig att inte redan i dag lägga fram dessa reformer till beskådande. Först vill jag säga att vi anser att vi behöver göra några grundläggande utredningar. Utredningar pågår om företagsbeskattningen och beskattningen av fysiska personers inkomst. En utredning har gjorts om reavinstbeskattningen. Poängen med vår syn på beskattningen är att vi skall försöka undvika att göra ett misstag, som vi ofta har gjort i det förflutna, nämligen att särbehandla en viss del av skattesystemet och ta inkomstskatterna ena gången, kapitalbeskattningen en annan gång och företagsbeskattningen en tredje gång. Vi skall försöka åstadkomma en mer samlad syn på hur reformeringen av skatterna skall gå till med tanke på hur dessa system är förbundna med varandra och kopplade till varandra. En rapport som några ekonomer på uppdrag av SACO har presenterat är värdefull, därför att den får betydelse för den skattepolitiska debatten. Den förtjänar att diskuteras på ett seriöst sätt. Därmed har jag inte sagt att jag tror på att alla förslag som där presenteras är de riktiga lösningarna på våra problem. Poängen med dessa förslag är att man ser på skattesystemet i dess helhet för att uppnå en högre grad av symmetri i det och minska de olikheter som finns mellan skattesystemets olika delar. Sveriges ekonomiska situation är sådan att oppositionen inte kan fortsätta med de klagovisor som den fram till början av detta år har ägnat sig åt. Anne Wibble och Olof Johansson erkänner nu, enligt den mall som man numera använder, att Sveriges ekonomi är i jämförelsevis hyggligt skick, framför allt jämfört med de borgerliga regeringsåren, men att detta i huvudsak beror på att regeringen har haft tur. Vi har många gånger diskuterat hur orimligt det är att hävda att Sverige har räddats av att oljepriset har fallit med 15 dollar, när vi ser tillbaka på utgångsläget och vad som har hänt fram till det fallande oljepriset. Det är bra att oljepriset har fallit och att inflationen har gått ned i vår omvärld. Det hjälper oss att minska vår egen inflation. Men talet om att detta enbart beror på tur har nog ingen större trovärdighet. Frågan är om en ny lågkonjunktur är på väg. Den internationella situationen är i och för sig osäker beroende på att vi inte vet vilka politiska beslut som kommer att fattas under det kommande året i de stora industriländerna. Efter vad jag vet tyder ingenting i dag på att den ekonomiska utvecklingen vänder neråt nästa år. Den kommer att fortsätta att vara uppåtriktad. Däremot råder det inget tvivel om att Sverige kommer att kunna fortsätta sin ekonomiska tillväxt, även om — som alldeles riktigt påpekades — vi fortfarande har kvar vårt problem med alltför snabbt stigande kostnader och priser. Därför går marknadsandelar både på hemmamarknaden och på utlandsmarknaden förlorade också nästa år såsom en konsekvens av det som har hänt fram t.o.m. i år. Det finns dock en ljusning. Man har frågat vilken beredskap vi har inför framtiden. Jag tror att den allra viktigaste beredskap som vi skall ha — och jag hoppas att riksdagen i detta fall delar regeringens inställning — är att vi nu under 1987 har en klar chans att fullborda kampen mot inflationen. Det tvåårsavtal som finns på den privata marknaden kommer att göra kostnadsutvecklingen helt annorlunda 1987 än vad den har varit under de tidigare åren. Därför är stabiliteten i den ekonomiska politiken nödvändig. Också den fasthet som vi visar när det gäller kostnadsutvecklingen är avgörande för att vi skall kunna klara 1987 på ett relativt hyggligt sätt. Fru talman! Kampen mot den ekonomiska krisen har fått föras med många medel. En del medel har varit sådana att de har varit påfrestande för vårt samhälle och för medborgarna. De har också fört med sig en rad fördelningspolitiska spänningar och problem. Det har varit nödvändigt att låta vinsterna stiga till en högre nivå för att dra i gång produktion och investeringar. Det har lyckats, men det medförde att det under de första åren inte har blivit något över till förbättringar av reallönerna. Men i år finns ett utrymme för höjda reallöner, och efter vad jag förstår är landets löntagare i full färd med att utnyttja detta utrymme. Det kan vi se på utvecklingen av den privata konsumtionen. Samtidigt har avkastningen av kapital förbättrats radikalt i Sverige. Det har skett inom industrin, vilket jag i motsats till Olof Johansson Prot. 1986/87:14 anser vara nödvändigt och bra. Det har också skett på våra finansiella 23 oktober 1986 marknader. De höga räntorna från 1980-talets början har visserligen sjunkit, mom omer rr. men räntan har definitivt inte alls sjunkit i samma takt som inflationen. Realräntorna har alltså stigit till för Sverige mycket höga nivåer. Medan man tidigare har förlorat på att spara, tjänar man i dag rejält på att spara. Den mest lönsamma sparformen alla kategorier är pensionsförsäkringarna. Vilka andra sparformer man än jämför med har pensionsförsäkringarna, framför allt genom att de skattemässigt är mest favoriserade, lett till att avkastningen beräknad både efter skatt och efter inflation överstiger vad man har kunnat få genom andra sätt att spara.

Även om försäkringsbolagens direktörer försöker hävda att det är deras skicklighet att placera pengar som har skapat dessa stora vinster, vill jag framhålla att det är den ekonomiska politiken både under den period då den misslyckades och under den period då den lyckades som har åstadkommit vinsterna. Under senare år har det varit omöjligt för försäkringsbolagen att misslyckas med sina penningplaceringar. Det står också klart att avkastningen på försäkringsbolagens tillgångar kommer att förbli hög åtminstone under de närmaste två tre åren. Vi har räknat med att lönsamheten kommer att vara sådan att avkastningen reellt sett kommer att vara mellan 3 och 4 96 både 1987 och 1988. Därefter ter sig avkastningsförutsättningarna visserligen fortfarande gynnsamma men definitivt inte så extremt goda som åren 1985, 1986, 1987 och 1988. Däri ligger svaret till Hans Petersson i Hallstahammar och andra, som frågar varför den engångsskatt som regeringen nu föreslår kan anses vara en ersättning för den s.k. realränteskatten. Enligt min bedömning hade realränteskatten kunnat tas ut med någon effekt under ett par tre år; men sedan hade den inte gett några inkomster. Därför är engångsskatten ett sätt att vid ett tillfälle ta ut en del av de stora förmögenhetsökningar och framför allt den höga realavkastning som dessa förmögenheter har gett under några år, räknat från 1985 och framåt. Skattesatsen på 7 20 är därför väl avvägd. Detta gör regeringen icke för att vi betraktar försäkringssparande som någonting som skall bekämpas, utan av det mycket enkla skälet att det nu är en grupp i vårt samhälle, de pensionärer som bara har folkpension och liten ATP, som står i tur att få någon del av de ekonomiska förbättringarna i Sverige. Vi har funnit att den grupp som skulle kunna ställa upp med en liten andel av sin förmögenhetsökning och sina inkomstökningar är den grupp som faktiskt har tjänat mest på att krisen håller på att avlägsnas ur den svenska ekonomin.

Fru talman! Finansministern hade läst på litet grand om folkpartiets politik. Det var bra. Han har förstått att vi motsätter oss alla nya skattehöjningar. Det är glädjande. Däremot anklagade han oss för att föra en kraftig överbudspolitik. Jag vill bara påminna finansministern om att den granskning som finansdepartementet i våras gjorde av folkpartiets budgetförslag blev något korrigerad av finansutskottets socialdemokratiska majoritet. Slutsatsen som majoriteten drog vid riksdagsbehandlingen här i våras var att våra folkpartistiska beräkningar var i alla väsentligheter korrekta. Jag skulle kunna skicka över en kopia av detta utskottsbetänkande, men jag tror att finansministern har det ändå. Låt mig sedan ta upp engångsskatten, som finansministern berörde. Det finns fortfarande många oklara punkter när det gäller den här skattens effekter. Jag vill faktiskt erinra finansministern om att det finns en liten bok som är producerad inom statsrådsberedningen. Den kallas propositionshandboken. Där finns olika intressanta föreskrifter om hur man bär sig åt när man skall avlämna propositioner till riksdagen. De skall vara ordentligt beredda. Om man efter remissomgången finner att ett remitterat förslag bör ändras, finns det all anledning att genomföra en ny remissomgång om det blir fråga om en helt annan lösning än den ursprungligen föreslagna och om förändringen är stor och väsentlig. Enligt min mening är båda dessa förutsättningar alldeles uppenbarligen aktuella i detta fall. Vi har inte fått någon sådan ytterligare remissomgång. Jag skulle därför vilja fråga finansministern om en del oklarheter, som faktiskt inte är lösta ännu. Det står i de papper som hittills finns att det belopp som dras in från 4 miljoner enskilda sparare är 15 miljarder kronor. I debatten har väsentligt högre siffror förekommit, ända upp mot 20 miljarder. Jag vill veta vilket som är riktigt. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att finansministern inte har kostat på sig ett samtal till exempelvis SPP:s direktör för att klara ut om de kollektivavtalade pensionerna drabbas eller inte. Finansministern har sagt att de inte drabbas. Mot detta påstående står uppgiften från SPP:s direktör, som säger att de drabbas. Andra talare har tagit upp det faktum att livförsäkringsbolagen inte har några egna förmögenheter utan att det är pensionsspararnas förmögenheter som blir drabbade. Exakt hur de enskilda individerna skall betala denna skatt vet ännu ingen. Om detta borde finansministern ha en uppfattning — och han borde ha talat om vilken uppfattning han har. Det vore trevligt att få svar på dessa konkreta och för många människor helt avgörande frågor.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt svarade på frågorna om skatterna genom att ange regeringens allmänna strategi för skattereformering, dvs. att man ämnar samla ihop liggande och kommande utredningsförslag och lägga dem på riksdagens bord. Men han missade en av poängerna. Man börjar bli misstänksam, just mot bakgrund av engångsskatten och annat. I en sådan här fråga måste man ha en förankring hos en bred allmänhet och många organisationer. Utan en sådan är det risk för att diskussionen blir liknande den som vi nu har om engångsskatten. Inte kan väl finansministern påstå att detta är ett idealiskt sätt att fatta beslut? Först har man ett förslag, sedan kommer man med ett till, outrett, icke remissbehandlat, och så skall vi ta ställning. Det är att bjuda in till den sorts debatt som vi har. Man ställer frågor, man får inga svar. Vem skall man fråga? Vem är det som drabbas? Alla människor är intresserade av detta, och jag vill bara varna för ett motsvarande beteende också när det gäller skattepolitiken. Den är tillräckligt krånglig ändå, utan att man dessutom förvirrar den med ett utredande i slutna rum och därefter någon sorts uppsummering, kanske utan tillräckligt lång öppen debatt. En sådan öppen debatt skapas bl.a. i offentliga utredningar — det är ett gammalt beprövat sätt, och det är ganska bra. När det gäller försäkringssparandet sade finansministern att det inte är något som regeringen vill bekämpa. Men är sparande utanför den offentliga sektorn någonting som regeringen vill främja? Den frågan kvarstår obesvarad. Om man läser s. 14 i regeringens egen bedömning av den ekonomiska utvecklingen 1986/87 finner man tydliga och klara varningstecken på att vi har en sjunkande sparkvot förmodligen också 1987. Vad tänker regeringen i så fall göra åt detta? Från vår utgångspunkt anser vi att man borde ta en allvarlig funderare på t.ex. privata investeringskonton, som ju inte är en fråga om att skapa ytterligare fördelningspolitiska spänningar utan syftar till att skjuta upp beskattning och rikta investeringarna till risktagande i företag, till utbildning, till investeringar i boende etc. Till sist vill jag säga att jag naturligtvis är glad över att finansministern åker till Paris och får stimulans, men jag tror det är viktigt att vi här hemma får svar på dessa frågor.

Fru talman! Finansministern svarar nu på de frågor jag ställt och som skall besvaras i kväll angående varför man sökte sig bort från förslaget om realräntebeskattning och kom med förslag till engångsskatt. Svaret visar att det i förslaget till realränteskatt fanns inbyggt ett skydd vad gäller år med en svagare realränteutveckling. Detta skydd hade inneburit att beskattningen hade trätt ur funktion under sådana år men kunnat träda i tillämpning igen om det blivit nya, så enormt goda tider för sådana placeringar som man hittills haft. Det hade inneburit en automatik som hade verkat ungefär som engångsskatten, dvs. skatteuttag när det är speciellt goda tider och inget uttag annars. När vi har diskuterat det förslag som nu inte har lagts fram, men som i stället kommer i annan form, har det för oss varit viktigt att skydda det kollektiva pensionssparandet, de s.k. avtalsförsäkringarna. Den återbäring som arbetsgivarna får på premierna för avtalsförsäkringarna kommer nu att minska. Det har framgått tydligt, och det tycker jag inte är något större problem. De privata försäkringarna är mycket mer ett inslag i skatteplanering och har varit enormt gynnade. Vad gäller dessa har jag inte lika ömma tår som när det gäller de kollektiva avtalsförsäkringarna. Nåväl, finansministern sade att klagovisorna från oppositionen hade mildrats och tog det till intäkt för att oppositionen vore nöjd med den ekonomiska politiken och inte skulle hitta några angreppspunkter. För min del valde jag att inte upprepa den kritik vi framförde i våras i finansdebatten men den kvarstår oförändrad. Jag försökte fördjupa mig på några av de områden som jag tycker är intressanta och viktiga för framtiden, t.ex. att utlandsinvesteringarna har fördubblats jämfört med förra året trots att det året var ett rekordår. Jag redovisade utvecklingen bara sedan den nuvarande regeringen trädde till. Detta har skett samtidigt som de regionala problemen har blivit större med avflyttning från glesbygder, skogslän och gamla Prot. 1986/87:14 industriområden som Bergslagen. När detta sker samtidigt ser jag det som 23 oktober 1986 resultat av en rörelse där kapitalet lämnar mer olönsamma eller ointressanta mas sg sr, projektiden traditionella industrin och söker sig över gränserna ut till andra områden. Detta underlättas genom att det ges ökade tillstånd och genom att valutaförordningarna har lättats upp. Det borde vara väldigt viktigt för finansministern att kommentera det här och gå in i en debatt om dessa frågor. För min del tror jag att detta allvarligt äventyrar den tredje vägens ekonomiska politik — med ett permanent exportöverskott som man har tänkt sig. Det vore intressant att få veta hur finansministern ser på frågorna.

Fru talman! Bo Lundgren upprepar den gamla moderata myten att det är de höga skatterna som har tvingat folk till socialhjälpen. Det har han inget som helst underlag för. Allt vad vi hittills kunnat utröna om orsakerna till att antalet socialbidragstagare ökar ger vid handen att det rör sig om andra faktorer, och väldigt många av de människor som det gäller har inga inkomster och betalar ingen skatt alls. Om man dessutom ser till de skatteförslag som hittills har lagts fram av moderaterna finner man att inte är det socialbidragstagarna som ni ömmar för i dessa förslag. Det blir ju nästan inga skattesänkningar alls för folk med låga inkomster, om det nu är detta man sammanknippar med behovet av socialbidrag — det rör sig om någon eller några hundralappar. Men sedan vräker ni miljarderna över människor som aldrig i sitt liv har behövt tänka på att gå till socialhjälpen. Jag tycker alltså att det är ett sätt att försöka lura folk när ni säger så här. Tala om som det är! Det räcker väl för ett moderat parti. Tala om att ni vill sänka skatterna för folk som redan har det gott ställt för att de skall arbeta och spara och bli ännu duktigare och tjäna ytterligare pengar. Det räcker gott —ni får nog 20 26 av väljarna på den politiken. Men försök inte lura dem som står i försäkringskassan för att lyfta socialhjälp, att det är dem ni tänker på. Vidare säger Bo Lundgren att det är de som har sparat länge — dvs. de som tog försäkringar för 15—20 år sedan — som vi framför allt drabbar genom den här engångsskatten. Ja, vi har tittat på hur det har gått för den som började spara i pensionsförsäkringen 1970. Vi har valt det året därför att det är det sämsta året. Alla år runt omkring -— före eller efter — ger bättre utfall. Men den som började spara i pensionsförsäkring och som har betalt en premie varje år sedan 1970 har fram till 1986 fått en real avkastning på 3 70. Det betyder att han har fått mycket mer än värdesäkring på sitt sparande. Sparandet har i realiteten nästan fördubblats i realvärde under dessa år. Vad händer då när vi inför den här skatten? Jo, den reala avkastningen sjunker från 3 2 till 2,2 96. Fortfarande är detta det sparande i Sverige som ger den absolut bästa avkastningen. Det finns ingen banksparare — faktiskt ingen aktieägare heller, tror jag — som från 1970 fram till nu har kunnat nästan fördubbla sitt realkapital. Det är detta det handlar om. Det sades också att jag skall få gå på något moderat seminarium och lära 42 mig valfrihet. Ja, det var ju bra att det blev klarlagt att man tänker föreslå sänkning av skatterna och införande av obligatoriska försäkringspremier, så för de enskilda kan det inte spela så stor roll vad man kallar det som man tar ifrån dem — om det är skatt eller försäkringspremier. Däremot uppstår en annan fråga. Jag ber nu Bo Lundgren att höra på mig ett litet ögonblick; vi har ju faktiskt en debatt, formellt i alla fall. Bo Lundgren säger att med ett försäkringssystem för sjukvården blir det valfrihet — då får man välja vårdform. Det skall vara ett obligatoriskt försäkringssystem. Jag måste fråga Bo Lundgren: Vad är vår nuvarande sjukförsäkring? Är inte den ett obligatoriskt försäkringssystem? Problemet ligger således inte alls där moderaterna försöker placera det — skatt eller inte skatt, premier eller inte premier — utan problemet gäller följande: Skall vi privatisera sjukhusen? Skall vi avskaffa landstingen? Skall vi göra ”profit centres” av Karolinska sjukhuset och regionsjukhusen? Där ligger problemet, och då är vi inne på en debatt som vi känner igen. Men här tror jag att moderaterna numera tassar fram ganska tyst. Att sälja ut de engelska sjukhusen är någonting som inte ens fru Thatcher har tänkt sig att göra. Om det är detta Bo Lundgren vill och om det är det som skall vara valfrihet, uppstår det en ganska intressant politisk situation. Anne Wibble säger att folkpartiet hade så bra budgetalternativ i våras. Men det var faktiskt inte detta som jag diskuterade, utan det var vad man har hållit på med sedan dess. Det gäller de löften som sedan i våras har getts om ökade utgifter och nej till skatter, där folkpartiledaren vad jag förstår ensam har satt sprätt på åtskilliga miljarder. Han har lovat 1 miljard mer till försvaret. Varifrån skall ni ta dessa pengar? Han har vidare lovat studenterna bättre studiemedel — vad jag förstår handlar det om mycket stora belopp. Han har också sagt att vi måste satsa mycket mer på forskningen och den högre utbildningen. Och här på morgonen stod Jan-Erik Wikström och smorde kråset med pengar till kulturen. Varifrån tar folkpartiet dessa pengar, när man säger nej till alla skatter? Jag fick frågan vad den här engångsskatten kommer att ge. Man säger ju att detta är mycket oklart. Vi vet ännu inte hur försäkringsbolagens bokslut kommer att se ut, men en relativt försiktigt hållen beräkning pekar på att deras förmögenheter den sista december kommer att uppgå till ungefär 200 miljarder kronor. Det kan bli mer, och det kan bli mindre. Det beror på utvecklingen av exempelvis aktiekurserna fram till december månad. Vi har inte velat gissa på den punkten. Men jag skulle tro att det kan röra sig om en avvikelse från denna siffra med en 2 miljarder. Om det avviker, kommer det att hålla sig inom denna storleksordning. Jag vill förklara för Anne Wibble att vi har velat ha samtal med försäkringsbolagen. Vi har inbjudit bolagen att delta i diskussioner om utformningen av denna skatt och att yttra sig över utkastet till propositionen. Man har vägrat att delta i sådana samtal. Man har så att säga demonstrativt uteblivit från alla försök till att ta kontakter. Däremot har försäkringsinspektionen och riksskatteverket deltagit i beredningsarbetet. Vem är det då som drabbas? Vi har hela tiden sagt att det när det gäller kollektivavtalsförsäkringen inte kommer att drabba försäkringstagarna. Och nu har vi fått svart på vitt från försäkringsbolagen på att detta uttalande var riktigt. Det som kommer att hända är tydligen att de inte ens behöver höja premierna för arbetsgivarna nästa år. De behöver bara minska återbäringen Arbetsgivarna får inte fullt lika mycket pengar tillbaka som de fått de föregående åren. Vi har ju sagt att vi tror att resultatet troligen blir att återbetalningen till premieinbetalarna inte blir fullt så stor. Därför undrar jag om röstläget inte borde sänkas en aning hos alla dem som har skubbat landet runt och fyllt tidningarna med artiklar och annonser — för att inte tala om alla de brev som försäkringsbolagen har skickat ut — för att försöka beskriva detta som försäkringsspararnas ruin och näringslivets undergång. Olof Johansson säger att frågan inte har beretts, utretts, remissbehandlats eller diskuterats. Den har utretts. Realränteskatten, som ju har samma grundkonstruktion som den här skatten, har remissbehandlats. Och den har, bevars, debatterats. Försäkringsbolagen startade sin kampanj mot denna skatt för snart ett år sedan. Ni borgerliga representanter har också deltagit i den kampanjen i snart ett år. Så om någon skatt i Sverige har debatterats, så är det den här. Låt mig få avsluta med två frågor. Den ena vill jag ställa till Hans Petersson i Hallstahammar. Det är riktigt att man skall vara vaksam på hur svenskt näringsliv använder sina pengar: hur mycket som investeras här och hur mycket som investeras i utlandet. Och vi skall definitivt bli oroade om det visar sig att industrin slutar att investera i Sverige och börjar att enbart investera utomlands. Nu är det lyckligtvis inte så. Alla de studier vi har gjort av effekterna av de svenska företagens utlandsinvesteringar tyder i varje fall hittills på att det i stort sett har gynnat sysselsättningen och verksamheten här i Sverige. Man tvingas till lägre investeringar, bl.a. av det skälet att protektionismen i världen gör att man inte får exportera, utan att man måste bygga sina fabriker i det land där man skall sälja sina produkter. Men redan det innebär faktiskt att vår egen verksamhet gynnas. Kommunisterna skjuter alltid in sig på vår relation till omvärlden. Jag måste fråga Hans Petersson: Är vpk:s ideal ett slutet samhälle? Skall vi stänga vår utrikeshandel? Skall vi försöka lägga ner våra multinationella företag — Volvo, SKF, SAAB, ASEA, Ericsson? Är det kommunisternas ideal, en sluten ekonomi? För då stämmer det, all er fientlighet, att vi är beroende av export och allt ni talar om. Skall vi själva garva vårt läder och tillverka våra skor och låta omvärlden köpa sina egna bilar? Är det ungefär det ideal ni har? Den andra frågan, som får bli mycket kort, är till Olof Johansson om regionalpolitiken: Var i det borgerliga lägret har centern sitt stöd för den avancerade regionalpolitik man talar om? Tror Olof Johansson att det kommer att blomstra av verksamhet i Bergslagen, i Jämtland och i Gävleborgs län, om Ulf Adelsohn och Bo Lundgren får börja dela ut sina checkar till folk?